Herr talman! Eftersom vi i övermorgon får möjlighet att diskutera orsakerna till budgetunderskottet skall vi väli dag inte gräva ned ossi det. Jag vill bara konstatera att om vi tittar på det budgetår som vi nu knyter ihop i riksdagsbehandlingen, så har ju ni socialdemokrater ökat budgetbelastningen med netto ungefär 2 miljarder. Utgiftsökningens automatik är också sådan att fyra femtedelar av utgiftsökningen sedan regeringsskiftet 1976 har uppstått på grund av denna automatik. Därför har vi i stor utsträckning ett gemensamt ansvar. Ställa materialet till förfogande! Ja, naturligtvis skall vi ställa materialet till förfogande. Det är också därför som vi säger att vi till hösten skall redovisa ett samlat åtgärdsprogram. Det blir då naturligtvis föremål för offentlig debatt, och det blir möjligt för oppositionen att komma med sina alternativa förslag. En del av förslagen kan riksdagen ta ställning till i höst, men många av förslagen hänger samman med nästa års budget och kommer att behandlas i vanlig ordning efter årsskiftet. På frågan om pensionärerna skall få behålla värdesäkringen är mitt svar att det inte finns någon som helst avsikt att försämra den standard som folkpensionärerna har. Det finns ingen som helst avsikt i det sammanhanget. Det är också så att vi trots detta kärva ekonomiska läge utan varje tvivel skall infria de åtaganden vi gjort när det gäller pensionstillskott. Men för att ta ett exempel: Är Olof Palme för sin del alldeles säker på att om vi höjer vinoch spritskatter skall vi också ha en automatisk ökning av alla pensioner i hela samhället?

Herr talman! När det gäller den första frågan, om ni vill ställa materialet till förfogande, så svarade statsministern nej. Materialet finns där. Det finns långa listor, utarbetade ganska mycket i detalj, i de olika departementen. Detta material, säger herr Fälldin själv, diskuteras i de borgerliga partiernas riksdagsgrupper på olika sätt, och för den diskussionen inom de borgerliga partierna skall man ha tid på sig till någon gång i oktober. Då skall materialet läggas fram för offentligheten. Då får vi under några få veckor möjligheter att utforma alternativ, och sedan skall det behandlas i riksdagen. All right — ni har rätt att göra på detta sätt.

Det är bra att det beskedet är givet. Men kom inte sedan och tala om att ni är beredda till något slags bredare samarbete och sådant där, utan ni för blockpolitik. Det är er sak. Jag ställde emellertid några mycket precisa frågor: Kommer ni att behålla värdesäkringen av pensionerna, exakt som den är i dag? Kan ni lova det? Kommer ni att behålla bidraget till hemhjälpen, precis som i dag? Kan ni lova det?

Herr talman! När det gäller pensionärerna har jag svarat, och när det gäller den sociala hemhjälpen vill jag bara påminna Olof Palme om att diskussionen går ut på att man skall försöka hitta former för att öka insatserna i syfte att hjälpa människor i deras hem, så att man inte behöver ha en så snabb utbyggnad av den institutionella vården. Det finns långa listor, säger Olof Palme. Jag upprepar än en gång: Regeringen har inte fastställt några som helst listor. Jag säger i mitt svar att det är riktigt, när man står inför den här uppgiften, att man går igenom alla de åtgärder som blir nödvändiga och ser till att de får en utformning som gör att de är socialt och fördelningspolitiskt sådana att de går att genomföra. När jag talar om den demokratiska process som pågår t.ex. inom vår riksdagsgrupp, så bygger det på att riksdagsgruppen går igenom departement efter departement för att se vilka omprioriteringar som är möjliga. Den möjligheten står ju också den socialdemokratiska riksdagsgruppen till buds,

Herr talman! Herr Fälldin svarade inte alls när det gällde pensionärerna. F.n. är det så, att pensionerna uppräknas enligt ett index, byggt på konsumentprisindex, som påverkar basbeloppet. Där ingår t.ex. oljeprisökningar och indirekta skatter. Skall ni behålla detta system för värdesäkring? Kan ni lova det eller inte? Vidare utgår det ett bidrag på 35 2 till den sociala hemhjälpen, som betyder så oerhört mycket. Skall ni behålla det eller överväger ni att ändra det? Detta är precisa frågor, som jag ställde. På dem fick jag inte något svar, men jag tycker att jag har rätt att få ett svar.

Herr talman! Jag vidhåller att jag har gett Olof Palme de svar som hans frågor kräver. Jag upprepar att det finns möjligheter för socialdemokraterna att själva gå igenom dessa olika områden och komma med ett förslag om hur åtgärder skall sättas in. Det går inte att bara peka ut det ena eller andra området och ställa frågor om hur andra skall göra, om ni menar allvar med det ni säger i er motion till kompletteringspropositionen. Där slår ni fast att det är helt nödvändigt att konsumtionen — såväl den privata som den offentliga — under en följd av år framöver växer långsammare än BNP. Om vi har internationell påverkan på våra konsumtionsmöjligheter är det inte rimligt att vi låtsas som om det inte hade någon inverkan alls. Detta gäller både förhållandena för oss i aktiv ålder och transfereringarna till allmänheten i Övrigt via statsbudgeten.

Herr talman! Vanligtvis brukar Thorbjörn Fälldin vara ytterligt bestämd så fort pensionärerna kommer på tal. Han brukar t.o.m. flöda ut i sentimentalitet för att visa att ingenting skall röras när det gäller pensionerna. För precis ett år sedan, den 9 juni, i denna kammare, sade Thorbjörn Fälldin: ”Det går aldrig att kompensera högre oljepriser eller t.ex. högre kaffepriser med inhemska lönehöjningar. —--- Men självfallet måste folkpensionärerna på vanligt sätt kompenseras också för dessa prisökningar.” I dag är han icke beredd att ge detta löfte. Den 14 september 1979 sade Thorbjörn Fälldin: Pensionärerna måste få möjligheter till hemhjälp och hemsjukvård. Dessa möjligheter måste öka så att alla pensionärer som så vill kan få bo kvar i sina gamla hus eller lägenheter. I dag är han inte beredd att stå upp för detta vallöfte. Thorbjörn Fälldin brukar ofta förknippas med olika svek i politiken. Detta var två bestämda löften, givna till pensionärerna inför valet.

Herr talman! Åter och åter gör jag den erfarenheten när jag diskuterar med Olof Palme att hans vilja och benägenhet att lyssna till vad jag säger inte är särskilt stor. Jag förklarade, med anledning av Olof Palmes första fråga, att det inte är någon som helst tvekan om att de löften folkpensionärerna fått skall hållas. Jag pekade på att vi, trots det ekonomiska läget, också ökar pensionstillskottet. Det är alltså icke fråga om att i något som helst avseende försämra för folkpensionärerna. Jag har också pekat på att regeringens inriktning — just för att den institutionella vården inte skall behöva ökas så snabbt — är att bygga vidare på möjligheten att hjälpa människor, som har behov av vård, i hemmen. Jag vet inte varför Olof Palme känner ett behov av att få till stånd något slags svekdebatt inför denna uppgift, som även ni socialdemokrater ställer er bakom i motioner och reservationer. Vi måste banta såväl den privata som den offentliga ökningstakten när det gäller konsumtionen. Lyssna, Olof Palme, i stället för att göra dåligt dokumenterade påståenden.

Herr talman! Jag lyssnar — och jag lyssnar dess värre för Thorbjörn Fälldin mycket precist. Jag har icke ett ögonblick talat om pensionstillskottet för pensionärerna. Vad jag har talat om är värdesäkringen för pensionerna, om inflationsskyddet skall vara kvar eller inte. Thorbjörn Fälldin lovade för precis ett år sedan i denna kammare att så skulle vara. När jag ställer frågan i dag börjar han tala om att det inte är säkert att pensionärerna skall ha kompensation om priserna stiger på öl och vin. Jag har frågat: Överväger ni alltså att icke som f.n. knyta basbeloppet till konsumtionsindex och därigenom automatiskt påverka pensionerna? Då börjar han tala om pensionstillskott, ett helt annat ämne, som jag inte har talat om. För ett par år sedan var det så att varje antydan om att man skulle ändra någonting för pensionärerna ledde till väldiga känsloutbrott från Thorbjörn Fälldins sida. I dag är han uppenbarligen beredd att ändra systemet för värdesäkring av folkpensionerna. Erkänn det då!

Herr talman! För att vara precis, Olof Palme: Jag har i dag och vid det tillfälle Olof Palme citerade ifrån, liksom vid alla andra tillfällen, talat om folkpensionerna. Och vi är väl ense om att pensionstillskott har betydelse bara för folkpensionärerna. Jag förklarar här att det på inga villkor blir fråga om att försämra situationen i något avseende för den som har folkpension att lita till. Men den fråga jag ställde, om det var rimligt att man för alla utgående pensioner i vårt land skall kompensera hela vägen upp — t.ex. för vinoch spritskattehöjning — gäller just en sådan översyn av regelsystemet som är möjlig. Jag återkommer än en gång till att för folkpensionärerna, som vi talade om i båda fallen, gäller mitt besked i dag liksom det gällde vid det tillfälle som Olof Palme citerade från. Försök inte göra advokatyr av detta! Olof Palme liksom jag vet att de människor som bara har folkpension och folkpensionstillskott att leva av måste få behålla vad de har, och de måste dessutom få ett tillskott — och det är det som ligger i pensionstillskottet. Jag talar alltså om att vi är beredda att förbättra folkpensionärernas köpkraft. Säg inte att jag talar om ett annat ämne!

Herr talman! Det här blir ju på sätt och vis värre och värre — om man på enminutsrepliker skall ägna sig åt elementär pedagogik. Folkpensionärerna får dels sitt pensionstillskott, som alla är överens om, dels kompensation för prisökningar — alla typer av prisökningar — via indextillägg. Nu har jag frågat: Tänker ni behålla indextilläggen precis som de nu är konstruerade? Då svävar Thorbjörn Fälldin lindrigt sagt på målet. Han söker en annan försvarslinje och säger: Ja, man kunde ju tänka sig att ha olika indexsystem, så att folkpensionärerna fick kompensation för prisstegringarna fullt ut, medan ATP-pensionärerna icke fick detta. Det är såvitt jag förstår en helt orimlig tanke, om inte annat ett utflöde för centerns gamla hat — eller åtminstone ovilja — mot ATP. Det går ju inte att säga att ”du som är folkpensionär skall ha ditt pensionstillskott, du skall ha full kompensation för alla prisstegringar, men du som är ATP-pensionär skall inte få full kompensation för prisstegringarna”. Man måste ju ha samma system. Jag konstaterar återigen att ni, när ni för i dag ett år sedan lovade att pensionärernas indexsystem skulle behållas helt oförändrat, inte avsåg att ett år senare hålla det löftet. Det har framgått av dagens debatt.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig om jag är beredd att så snart som möjligt efter sommaruppehållet i lämplig form presentera en objektiv redogörelse för utvecklingen av byggandet utan föregående planläggning. F.n. studeras inom bostadsdepartementet utvecklingen av byggandet på landsbygden. Det sker som ett led i departementets fortlöpande arbete med bebyggelsefrågor. I detta sammanhang kommer särskilt byggande utan föregående detaljplanläggning att uppmärksammas. Meningen är att belysa den hittillsvarande utvecklingen av byggandet på landsbygden, bakgrunden till förändringen av detta byggande under senare år samt helt översiktligt de problem och möjligheter som nu kan förutses för de närmaste åren. Det arbete som inletts är således av den karaktär som Magnus Persson tycks avse. Meningen är att arbetet skall bedrivas skyndsamt. Jag kan inte för dagen ta ställning till formerna för en eventuell presentation av de resultat som arbetet ger. Det kan jag bedöma först när jag tagit del av detta resultat.

Herr talman! Först får jag tacka statsrådet Danell för svaret på min fråga. Anledningen till att jag aktualiserat frågeställningen är att byggandet utanför plan har ökat markant under senare hälften av 1970-talet. Det finns olika uppgifter, och de statistiskt säkra siffrorna är inte så många. Så mycket är dock klart att det under 1970-talet i dess helhet byggts ca 30 000 lägenheter som inryms under begreppet utomplansbyggande. Det finns också anledning att tro att en relativt stor andel av utomplansbyggandet ligger inom centralorternas s.k. influensområden, dvs. inom zoner där tätbebyggelsesituation uppenbarligen råder. Värmland är ett av de län där man har uppmärksamheten riktad på förhållandena i detta avseende. Det finns självfallet stora variationer i utomplansbyggandet och tydligen helt olika bedömningar av byggnadslagstiftningen på detta område. I kommuner med mindre än 10 000 invånare var det genomsnittliga utomplansbyggandet år 1978 ungefär 14 Zo. År 1979, alltså ett år senare, hade utomplansbyggandets andel stigit till över 30 90. Herr talman! Svaret är ju positivt, och jag inväntar med stor spänning de uppgifter som bostadsdepartementet nu håller på att samla in. Jag hoppas att den presentation av dessa som senare kommer att ske skall bli så objektiv som möjligt. Uppgifter i några pressmeddelanden från bostadsdepartementet har uppfattats på olika sätt. Det gäller dels avgränsningen av begreppet ”tätbebyggelse av mindre omfattning”, dels spörsmålet huruvida lämplighetsprövningen är en rent kommunal angelägenhet. Jag tror att Georg Danell och jag är överens om att det är bra att vi får en ökad debatt om dessa frågor. Det är väsentligt att det bland de kommunalt förtroendevalda och deras medarbetare i byggnadsnämnderna och inte minst på länsarkitektkontoren förs en debatt om dessa frågor, och också mot den bakgrunden är statsrådets svar positivt. Det finns en del av statsrådet Danell handlagda överklagningsärenden som har ifrågasatts. Jag skall inte gå in på någon principdebatt om det i dag. Vad som är angeläget är att problemställningen belyses. Man bör väga in alla de komponenter som finns i byggnadslagstiftningen på detta område och ges tillfälle att i lugn och ro analysera planärenden och planbeslut. Permanentboende i fritidshus är ett av de många områden som kommer in i den delen. Den debatten får vi dock anledning att ta upp senare. Herr talman! Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag emotser med stort intresse handläggandet av den sammanställning som pågår. Jag tror inte att Värmland är något speciellt anmärkningsvärt område i detta sammanhang — det finns också inom andra regioner och landsdelar en motsvarande utveckling. Det är angeläget att vi får en uppfattning om omfattningen av det byggande det gäller.
Herr talman! Jag har svarat på frågan i vad avser hur vi skall behandla bebyggelseutvecklingen på landsbygden. Principfrågorna och sakfrågorna har jag lämnat därhän. Med den gamla bygglagstiftning från 1947 som vi har finns det mängder av oklarheter i dagens samhällsbyggande. Sedan 1964 har det pågått ett utredningsarbete rörande ny planoch bygglag. Av många olika skäl har arbetet skjutits upp och gjorts om under årens gång. Nu börjar vi närma oss ett resultat, men det kommer ändå att ta åtskilliga år innan en ny lag kommer att kunna börja verka. Detta gör att det finns starka önskemål om att få något mer klarhet i principerna och även i de regler som gäller på detta område. Önskemålet om att bo på landsbygden är av naturliga skäl stort. Det finns planskäl som talar emot. Min ambition är att försöka kombinera dessa önskemål och tveksamheter till en bra lösning för att se till, att i varje fall det som betraktas som alltför detaljmässiga inskränkningar i byggandet skall kunna tas bort.
Herr talman! Jag kani stora delar hålla med statsrådet Danell. Här finns en gammallagstiftning som skall följas av en bättre, och just i skarven blir det en del gränsfrågor som är svåra att tolka. Jag tror att den här insamlingen av uppgifter är viktig, och jag hoppas att presentationen av det resultat som arbetet ger skall ske i objektiv form och att vi därefter får en bred debatt om de här frågorna.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig vad regeringen kommer att göra för att de anställda vid Viggo AB skall kunna utöva den förhandlingsrätt som tillkommer dem enligt OECD:s uppföranderegler för multinationella företag. OECD:s deklaration om internationella investeringar och multinationella företag, som antogs år 1976, innefattar riktlinjer för multinationella företag. Dessa riktlinjer är frivilliga till sin karaktär och kan inte genomdrivas på rättslig väg. De rekommendationer som riktlinjerna innehåller utgör emellertid ett auktoritativt uttryck för OECD-regeringarnas förväntningar såvitt gäller företagens uppträdande. Riktlinjerna har setts över av en kommitté inom OECD. I sin rapport år 1979 anför kommittén att specifika problem som sammanhänger med tillämpningen av riktlinjerna i första hand bör tas upp, diskuteras och, om möjligt, lösas på nationell nivå, i andra hand genom bilaterala kontakter mellan berörda länder. I en skrivelse den 11 september 1979 begärde tre fackliga organisationer, under hänvisning till OECD:s riktlinjer, bl.a. regeringens bistånd med att lösa en tvistefråga vid Viggo AB i Helsingborg. Tvisten gällde de fackliga organisationernas krav att få förhandla med Viggos engelska moderbolag Medishield. Överläggningar har därefter ägt rum mellan företrädare för industridepartementet och parterna. Det visade sig därvid att enighet inte kunde nås mellan parterna i fråga om innebörden av OECD:s riktlinjer i det omtvistade avseendet. På initiativ från den svenska regeringen inleddes därför informella kontakter med den brittiska regeringen i syfte att på bilateral väg söka lösa tvisten. Medan dessa kontakter pågick avslutade företagsledningen i Viggo förhandlingarna med de anställda. Den uppkomna tvisten reser ett antal principiella frågeställningar rörande tolkningen av 98 i OECD-riktlinjernas avsnitt om sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor. I mars 1980 begärde berörda fackliga organisationer i Sverige via TUAC, dvs. fackföreningsrörelsens rådgivande organ i OECD, att den ansvariga OECD-kommittén skulle klargöra innebörden av denna paragraf. Kommittén har däremot inte att göra något uttalande i Viggoärendet. De principiella frågeställningarna kommer att i denna vecka diskuteras inom kommittén. Ett yttrande från kommittén kan emellertid inte väntas förrän tidigast till hösten. Frågan om innebörden i 9 § i riktlinjerna som OECD skall behandla är komplicerad. När det gäller vad som är en önskvärd ordning i sak är det den svenska regeringens inställning att realförhandlingar skall kunna föras i ett utlandsägt företag i Sverige, även om den slutliga beslutsmakten i de frågor förhandlingen gäller ligger utomlands.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Nils Åsling talar om OECD:s regler och om vad som har hänt när det gäller Viggo AB. Han lämnar en del uppgifter om industridepartementets handläggning. Men när vi kommer till den springande punkten, nämligen vad regeringen i fortsättningen skall göra för att de anställda verkligen skall få sin förhandlingsrätt, har Nils Åsling tyvärr ingenting att säga. Det är beklagligt, för det är det som är viktigt och just det som min fråga gällde. Fallet Viggo är en skarp varningssignal. Här har vi ett bra svenskt företag som köps upp av ett multinationellt bolag. Efter en tid vill de anställda förhandla om företagets framtida utveckling, något som de har full rätt till enligt medbestämmandelagen. Men nu har viktiga delar av beslutanderätten flyttats över till utlandet. Den utländska företagsledningen går inte med på sådana förhandlingar. Till bilden hör att Svenska arbetsgivareföreningen direkt uppmanar det engelska moderbolaget att vägra att förhandla med de fackliga organisationerna i Sverige. Det är bra att regeringen inte är beredd att svälja Arbetsgivareföreningens brännvinsadvokatyr för hur OECD-reglerna skall tolkas. Industriministern sade i slutet av sitt anförande att det är regeringens inställning att realförhandlingar skall kunna föras i utlandsägt företag i Sverige, även om den slutliga beslutsmakten ligger utomlands. Jag utgår från att det då gäller alla förhandlingar med bemyndigade parter. I så fall förefaller det som om regeringen och de fackliga organisationerna i stort sett har samma uppfattning i tolkningsfrågan. Men om vi nu kommer fram till hur reglerna skall tolkas blir nästa fråga: Vad skall göras för att få reglerna att fungera? Vad regeringen har gjort tills nu räcker uppenbarligen inte. Hittills har regeringen framför allt gått den informella vägen. Men företagsledningen avslutar förhandlingarna som om ingenting har hänt. Vidare sprider arbetsgivareföreningen uppgifter om att de synpunkter som regeringen presenterat informellt inte är regeringens officiella ståndpunkt. Därför måste jag åter ställa den konkreta frågan: Vad kommer regeringen att göra för att de anställda i multinationella företag skall kunna föra förhandlingar med dem som fattar de avgörande besluten?

Herr talman! Jag tror att det är angeläget att redan från början slå fast att man måste skilja mellan det enskilda fallet Viggo och OECD:s tolkning av innebörden i artikel 9. I det enskilda fallet agerar varken regeringen eller OECD som någon domstol. Den svenska regeringens befattning med ett enskilt fall inskränker sig till att i möjligaste mån informera om OECD riktlinjernas tillämpning och innebörd. Regeringen saknar möjligheter att på rättslig väg genomdriva riktlinjerna. Det tycker jag Jan Bergqvist skall hålla i minnet. OECD:s befattning med enskilda företag inskränker sig till att i ljuset av sådana fall klargöra riktlinjernas innebörd. Sådana klargöranden anses böra göras mot bakgrund av reella tillämpningsproblem och inte rent hypotetiska fall. Enligt de informationer jag förfogar över och som jag antydde i mitt svar är förhandlingarna i Viggo avslutade. Därmed finns inte längre någon akut tvistefråga i fallet Viggo. Regeringens uppmärksamhet knyts därför i fortsättningen till OECD-arbetet i fråga om innebörden i den aktuella artikeln i riktlinjerna. Jag har redan redovisat regeringens grundläggande hållning inför diskussionerna i OECD. Vi räknar med att dessa diskussioner kommer att leda till ökad klarhet om relationen mellan nationell rätt och OECD:s riktlinjer, innebörden av uttrycket ”bemyndigad att fatta beslut” m.m., så att tvister av den typ som uppstod i Viggo kan undvikas i framtiden.
Herr talman! Industriministern vill påpeka att OECD-reglerna är frivilliga till sin karaktär, och att man inte kan göra mycket för att de i verkligheten skall efterlevas. Men får jag då påminna industriministern att det finns ett utredningsförslag som regeringen har ruvat på under nu snart två år om att ställa villkor på företag som etablerar sig i Sverige, så att de förpliktas att iaktta OECD:s uppförandekod och andra internationellt vedertagna riktlinjer för multinationella företag. Det måste vara med i den här diskussionen. När industriministern säger att tvistefrågan är ur världen, är detta bara skenbart och formellt. Visserligen avslutade företagsledningen förhandlingarna. Men det är självklart att de anställda har önskemål om att med bemyndigade personer få förhandla om företagets framtid. Självklart vill de komma tillbaka i nya omgångar och ta upp dessa frågor. Då gäller det vilket stöd de anställda i Sverige, som jobbar i utlandsägda företag, kan få från den svenska regeringen. Jag tycker att en svensk regering borde kunna ge ett kraftfullt stöd åt försöken att få ett fackligt inflytande i dessa företag.
Herr talman! Vi får väl i sinom tid diskutera de förslag och de beslut regeringen kommer fram till på grundval av den utredning som Jan Bergqvist åberopade. Nu vill jag i anslutning till vår diskussion om OECD-riktlinjerna påpeka att de trots allt är resultatet av flera års internationella förhandlingar. Med tanke på utgångspunkterna och de nationella situationerna på sina håll måste sägas att resultatet är mycket positivt och tillgodoser långt gående svenska ambitioner. Riktlinjerna blir inte effektivare för att Sverige ensamt lagstiftar om att tillämpa dem, eftersom vårt ansvarsområde är begränsat till de multinationella företag som är verksamma i Sverige. Det tycker jag Jan Bergqvist skall hålla i minnet. Poängen med riktlinjerna är att de riktar sig till alla multinationella företag, oavsett var de har sin verksamhet. Om sådana regler skall bli effektiva och bindande till sin karaktär krävs att alla OECD-stater medverkar i det här avseendet.
Herr talman! Det är visst möjligt för ett enskilt land att lagstifta om tillämpning inom det egna området för OECD-reglerna. I själva verket är dessa regler uppbyggda på ett sådant sätt att de inbjuder länderna till att knyta an sin nationella lagstiftning till dessa regler. Enligt min mening borde man kunna ha dem som minimivillkor. Sedan bör man för svensk del ställa ytterligare krav som går därutöver. Det duger inte att regeringen bara tar vissa informella kontakter och sedan låter saken vara utagerad. Det är angeläget att industriministern kommenterar de uppgifter som sprids internationellt av Svenska arbetsgivareföreningen. Jag förmodar att industriministern har observerat att Arbetsgivareföreningen påstår att den ståndpunkt som regeringen deklarerat informellt i sitt memorandum inte var den officiella regeringspolitiken. Därför är det viktigt att industriministern på den punkten gör ett klart uttalande så att sådana uppgifter inte längre fortsätter att spridas.
Herr talman! Jag har ingen anledning att i det här sammanhanget göra någonting annat än att deklarera den svenska regeringens syn på hur OECD:s riktlinjer skall tolkas. De innebär enligt min uppfattning ett allmänt ansvar för de olika enheterna i ett multinationellt företag att bistå varandra med att följa riktlinjerna. Riktlinjerna innebär inte att någon separat skyldighet att förhandla med de anställda i dotterbolag utomlands läggs på moderföretaget. De innebär emellertid ett ansvar för den del av ett multinationellt företag som har den reella beslutsmakten att skapa förutsättningar för att förhandlingar som enligt nationell rätt bedrivs på lokal nivå inte blir illusoriska utan ger de anställda möjlighet att utöva det inflytande förhandlingsvägen som de tillförsäkrats enligt nationell rätt — det är angeläget att understryka detta. Riktlinjerna betyder inte att moderföretaget i ett multinationellt företag rekommenderas att föra något slags samordnande, kollektiva förhandlingar med de anställda i samtliga dotterföretag. Detta syftar till att förhindra att ett multinationellt företag genom sin speciella struktur gör nationella bestämmelser om inflytande för de anställda verkningslösa.

Herr talman! De anställda i det svenska företaget har på ett tidigt stadium begärt förhandlingar med personer som kunde anses vara bemyndigade att fatta beslut i de framtidsfrågor som det gällde. Regeringen har då klarlagt hur man ser på OECD:s regler i det här sammanhanget. Men det allvarliga är att styrelsen i Sverige och företagsledningen i England tydligen inte har tagit detta riktigt på allvar. Visar inte Viggoärendet att det behövs någonting mer än vad regeringen har åstadkommit? Skall vi tillförsäkra de anställda i Sverige som jobbar i utlandsägda företag något så när likvärdiga möjligheter till inflytande på arbetsplatsen, då måste det till andra åtgärder, då måste regeringen flytta fram sina positioner i den multinationella politiken.

Herr talman! Eric Rejdnell har frågat mig om jag är beredd att omgående gå in och medverka till att Emsfors bruk får fortsätta sin verksamhet med ny ägare. Styrelsen för Södra Skogsägarna AB beslöt i mars i år att som ett led i en nödvändig omstrukturering av företaget avveckla sin verksamhet vid Emsfors bruk i Oskarshamn. Bruket sysselsätter f. n. drygt 200 personer. Utvecklingsfonden i Kalmar län har finansierat en utredning för några intressenters räkning, avseende förutsättningarna för en fortsatt, reducerad verksamhet vid bruket. F.n. pågår affärsförhandlingar mellan Södra Skogsägarna AB och dessa intressenter om en eventuell försäljning av bruket. Något ingripande från min sida i de pågående affärsförhandlingarna mellan parterna kommer inte att ske. Jag har i tidigare sammanhang här i kammaren erinrat om att enskilda statsråd — eller regeringen — inte äger ingripa i företagens skötsel. Denna åvilar enligt aktiebolagslagen den verkställande ledningen och styrelsen. Innan nämnda affärsförhandlingar avslutats kan jag inte heller uttala mig om förutsättningarna för fortsatt verksamhet vid Emsfors bruk. Min förhoppning är emellertid att driften vid bruket skall kunna fortsätta i någon form.

Herr talman! Först vill jag tacka industriministern för svaret på min fråga, som jag ställde för i det närmaste tre veckor sedan. När frågan ställdes var förutsättningen den att en mycket snar lösning för Emsfors bruk måste komma till stånd, om inte nedläggningen skulle bli ett faktum. Nu har man lyckats att hålla intresset uppe ett par veckor längre än vad vi då kunde tro. De intressenter som industriministern nämnde i sitt svar och som vill köpa bruket och fortsätta driften har nu lagt sitt slutbud till Södra Skogsägarna. Slutbudet lämnades i onsdags i förra veckan, dvs. den 4 juni. Efter vad jag inhämtat har Södra Skogsägarna sitt nästkommande styrelsemöte den 16 juni, då ett besked kan komma i bästa fall. Utan att föregripa Södra Skogsägarnas styrelsebeslut skulle väl ändå industriministern kunna säga någonting om hur han ser på de följdverkningar som ett nedläggningsbeslut kommer att få. Vi är dock i ett läge där 160 arbetstillfällen kan räddas, om de samhällsekonomiska och arbetsmarknadsmässiga skälen får väga tyngre än kortsiktiga företagsekonomiska synpunkter. Detta skulle i så fall sammanfalla med näringsutskottets skrivning i dess betänkande 1979/80:47 på s. 34 och 35: ”Utskottet vill understryka att företaget i samråd med de anställda bör göra en översyn av nu gällande planer och undersöka möjligheterna till fortsatt drift vid hotade enheter. —--=—- Utskottet vill —-——- understryka det stora ansvar att lösa uppkomna sysselsättningsproblem som vilar såväl på företaget — Södra Skogsägarna — som på samhället.” Utskottet understryker vidare: ”Stora krav på aktiva insatser för att lösa uppkommande problem kommer alltså att ställas på ansvariga myndigheter och i sista hand på regeringen.” Detta tycker jag är en ganska klar utskottsskrivning. Vi vet nu att något ingripande under pågående förhandlingar inte är tänkbart, och den inställningen respekterar jag. Men jag skulle vilja fråga industriministern: Kommer industriministern ändå att följa utvecklingen så ingående att han, när svaret på det givna slutbudet lämnas den 16 juni, vilket vi alla hoppas, då är beredd till ett direkt och snabbt agerande, därest Södra Skogsägarnas svar skulle bli ett nej? I ett sådant läge måste ju samhället gå in för att rädda sysselsättningen för de anställda vid Emsfors bruk. Med andra ord: Är tiden inne att agera omedelbart efter det att Södra Skogsägarnas svar har lämnats på det givna slutbudet? Statsrådets förhoppning är ju att driften vid bruket skall kunna fortsätta i någon form. Hur kommer det att ske?
Herr talman! Först säger Eric Rejdnell att jag borde kommentera följdverkningarna av ett eventuellt nedläggningsbeslut. Sedan säger han att han respekterar min strävan att inte gå in i förhandlingarna. Jag hoppas att han då också inser att de eventuella konsekvenserna av en affärsuppgörelse i ett eller annat avseende också tillhör bakgrunden till pågående förhandlingar och att jag alltså inte som ansvarigt statsråd bör kommentera dem. Jag vill bara säga att den dag som Södra Skogsägarna har bestämt sig för hur man skall se på Emsfors bruks framtid och det står klart vilka lösningar som kan finnas på arbetsmarknadsproblemen på den berörda orten får vi också göra en samhällsekonomisk värdering av situationen. Då är jag självfallet beredd att till diskussion ta upp de konsekvenser som företagets dispositioner kan få.
Herr talman! Statsrådet säger att den dag som Södra Skogsägarna ger ett besked är regeringen beredd att gå in och titta på dessa frågor. Det vore bra om det kunde ske i omedelbar anslutning till att detta besked lämnas. Jag vet att industriministern kan denna fråga mycket bra. Det är därför inte nödvändigt att vi närmare går in i själva sakfrågan. Men just på grund av att industriministern har denna kunskap kan jag och många med mig inte stillatigande se på hur en hel industri försvinner trots att den kan räddas. Det är inte nödvändigt att de människor som nu friställs och ett helt samhälle blir utan den enda industri som finns på orten. Jag instämmer i de fackliga representanternas uppfattning att en industrienhet som koncentreras på vidareförädling och utveckling av helt nya produkter bör utvecklas i Sverige. Kunskaper och kapitalinsatser som delvis har betalats av staten bör inte heller föras ut ur landet. I ett anförande här i kammaren den 20 maj erinrade jag om ett inlägg som industriministern hade gjort vid en interpellationsdebatt den 17 december förra året. Vid detta tillfälle sade industriministern att man självfallet var medveten om att Emsfors exportandel inte är oväsentlig och att den utveckling som här har skett är av stor betydelse. Det skulle vara intressant att nu höra industriministerns syn på denna frågeställning, eftersom den även i dagsläget är av stor vikt för brukets vara eller inte vara.
Herr talman! Jag vill bara vitsorda vad jag sade tidigare. Självfallet är det med oro som jag konstaterar att vår exportkapacitet på vissa områden, bl.a. inom papperssektorn, minskar. Därför ser jag ogärna att bruk läggs ner. Men jag vill samtidigt göra den reservation som jag gjorde i den tidigare åberopade debatten, nämligen att vi naturligtvis måste utnyttja detta läge för att göra de strukturförändringar inom svensk skogsindustri som på sikt skall ge oss ökad konkurrenskraft. Det är den kommentar jag kan göra i dag. När det gäller de affärsförhandlingar som pågår beträffande Emsfors får vi, som jag sade tidigare, ge oss till tåls och låta dem ha sin gång. Vi får se vad resultatet av dessa blir, innan vi går in i närmare bedömningar av de samhällsekonomiska konsekvenserna.
Herr talman! Vi kan klart se vad som händer, om denna affärsöverenskommelse inte kan slutföras. Om ett sådant besked kommer, blir alla de 230 anställda utan jobb. Just nu kan dock 160 av dessa 230 personer sysselsättas, om regeringen kan hjälpa till att få till stånd denna uppgörelse. Problemen gäller inte bara Emsfors bruk, utan en nedläggning får följdverkningar. Bilspedition, som har ganska stora körningar för detta bruk, kommer också att mista en stor del av sina uppdrag. Jag vill till sist säga att svensk industri i stort inte tillåter en kapitalförstöring av den storlek som här lokalt sker vid Emsfors bruk, speciellt inte med tanke på att det drabbar en industri som förädlar en råvara som skall exporteras. Om bruket slaktas och säljs till utlandet, vilket är mycket troligt, eftersom det finns sådana tankar, skulle vi i stället uppenbarligen få importera dessa varor — och det kan väl inte vara meningen.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har med hänvisning till att ännu fler fackföreningsledare mördats i Guatemala frågat mig om dessa nya mord föranleder någon åtgärd från regeringen eller om regeringen kvarstår i sin likgiltighet inför händelserna. Hans Peterssons sätt att formulera sin fråga tyder på att han antingen är allmänt oförskämd eller inte lyssnar på de svar som han fått tidigare i samma ärende. Så sent som den 12 maj svarade jag nämligen på en likalydande fråga av Hans Petersson om den allvarliga situationen i Guatemala. Jag framhöll att situationen var mycket allvarlig. Jag välkomnade den resolution som antagits av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och som uppmanar Guatemalas regering att vidta åtgärder mot kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Sveriges ambassadör i Guatemala har därefter instruerats att framföra den svenska regeringens allvarliga oro över utvecklingen i Guatemala och rapportera om förtryck och våld samt informera myndigheterna om innehållet i det svar som jag gav på Hans Peterssons förra fråga. Sedan den förra frågan besvarades har rapporter influtit om nya mord och försvinnanden. Återigen kan det konstateras att våldet dominerar i Guatemala, att krav på ekonomiska och sociala förändringar möts med förtryck och brutalitet och att grundläggande mänskliga rättigheter allvarligt åsidosätts. Den svenska regeringen fördömer detta våld, klart och entydigt. Under våren har flera fackliga företrädare försvunnit eller mördats. Vid den nu pågående ILO-konferensen i Gen&ve kommer Sverige att markera sin inställning till förhållandena på det fackliga planet i Guatemala. Den expertkommitté som rapporterar till arbetskonferensens utskott för konven tionsoch rekommendationstillämpning har också påtalat Guatemalas kränkning av ILO:s föreningsfrihetskonvention.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Nej då, det är inte så att jag är allmänt oförskämd, men jag tolkade det svar som Ola Ullsten gav förra gången som mycket intetsägande. Och Ola Ullsten var ju då så pass oförskämd när det gällde min hållning, att han frågade om jag begärde att han skulle åka till Guatemala och föra förhandlingar med den guatemalanska regeringen. Han borde ha vetat att det inte var riktigt den nivån jag hade tänkt mig. Det är stort steg för de förtryckta människorna i Guatemala när regeringen nu har instruerat ambassadören. Det är bra. Ola Ullsten hade kunnat säga i det förra svaret att man skulle instruera vår ambassadör att ta upp dessa frågor och peka på förhållandena i landet, och då kanske jag hade nöjt mig med det svaret. De personer som nu tyvärr har mördats i Guatemala i en andra omgång — eller vilken omgång i ordningen det är — levde när vi senast hade denna debatt. Dessa personer är så pass modiga att de går in i fackliga uppgifter och företräder sina kamrater och deras svåra förhållanden, trots att de vet att det betyder en säker död. Inför sådana förhållanden kan man inte vara allmänt likgiltig och man kan inte ställa oförskämda frågor, som Ola Ullsten kanske tror att jag gör. Jag har en allvarlig uppfattning i denna fråga, och det innebär att jag försöker få regeringen att göra så mycket som möjligt. Nöjd blir man ju aldrig om man vill att det skall tas krafttag av den borgerliga regeringen, men att instruera ambassadören att gå ut och prata om problemen är alltid något.

Herr talman! Raul Bläöcher har frågat mig om regeringen är beredd att utse en parlamentarisk undersökningskommission med uppgift att resa till de ockuperade områdena på Västbanken och studera hur den palestinska befolkningen behandlas i samband med den israeliska bosättningen i området. Som underlag för sina bedömningar har regeringen tillgång till rikhaltiga informationer. Utöver våra ambassaders rapportering finns att tillgå bl.a. FN:s omfattande undersökningar om de berörda förhållandena. Nyligen publicerade Europarådets parlamentariska församling en värdefull rapport om läget i Mellanöstern. Ett antal på Mellanöstern specialiserade institutio ner offentliggör regelbundet omfattande studier i ämnet. Något behov av en parlamentarisk undersökning finns således inte enligt regeringens uppfattning.
Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret. Min fråga har föranletts av samma intryck som Carl Lidbom förmedlade i en frågedebatt med utrikesministern för en vecka sedan som rörde händelser som inträffat i Mellanöstern, nämligen intrycket av en pinsam tystnad från den svenska regeringens sida. I den frågedebatten gjorde Carl Lidbom en resumé av händelserna i området under maj månad. Han redogjorde för hur Camp David-förhandlingarna avbröts, hur Jerusalem gjordes till Israels huvudstad, hur den israeliska regeringen tillkännagav planer på att under loppet av några få år fyrdubbla den judiska befolkningen på Västbanken och för hur israeliska bomber vräktes över städer, byar och flyktingläger i södra Libanon som hämnd för den palestinska aktionen i Hebron. Det är mot samma bakgrund jag har ställt min fråga, om det inte kan vara av stort värde att Sverige dokumenterar en korrekt bild av hur den israeliska bosättningen går till och vilka mål den har. Sedan jag skrev min fråga har de båda palestinska borgmästarna Bassam Shaka i Nablus och Kaim Khalaf i Ramallah svårt lemlästats av israeliska bombattentat som hämnd för att de icke velat samarbeta med de israeliska myndigheterna i fråga om bosättningspolitiken. Jag har här ett dokument som klarlägger att det finns militärstrategiska avsikter bakom den pågående bosättningspolitiken. Det är en huvudplan för utvecklingen av bosättningen i Judéen och Samarien, upprättad inom bosättningsdepartementet inom den sionistiska världsorganisationen. Där klargörs i planens första punkt att de principer som varit vägledande för planen är att bosättningen inom hela det bibliska Israel är till för att bevara säkerheten och att den är grundad på rätt. Där sägs också att en remsa av bosättningar på strategiska platser har bevarandet av både inre och yttre säkerhet till ändamål och skall konkretisera och förverkliga sionisternas rätt till det historiska Israel. Det är i den andan som bosättningen leds.

Åtskilliga exempel finns som visar hur bosättningarna verkligen har genomförts vid flera tillfällen under 1970-talet, då den bosatta palestinska befolkningen drivits bort med militärt våld.

Herr talman!

Enligt vad jag har inhämtat har STU i samråd med gruvindustrin tillsatt en styrgrupp för projektet med representanter för gruvföretagen i Norrbotten, högskolan i Luleå, arbetarskyddsstyrelsen, Gruvindustriarbetareförbundet samt STU. Styrelsen i den blivande stiftelsen avses för kontinuitetens skull i huvudsak utgöras av styrgruppens ledamöter. För att möjliggöra en snabb igångsättning av verksamheten medgav regeringen genom beslut den 6 september 1979 att STU fick använda högst 6 milj.kr. av anslaget för forskningsstationen för att göra sådana förberedande och inledande insatser beträffande forskningsstationen som inte fordrar slutlig verksamhetsplan. Enligt vad jag har erfarit har styrgruppen sedermera efter närmare utredning kunnat konstatera att ett genomförande av forskningsprogram i Luossavaaragruvan enligt Norrbottendelegationens förslag inte är möjligt inom anslagsramen 35 milj.kr. Totala kostnaden synes i det närmaste uppgå till det dubbla. Styrgruppen har därför undersökt möjligheterna till alternativa forskningsprogram inom ramen för de medel som ställts till förfogande. STU har helt nyligen under hand meddelat resultatet av dessa undersökningar. Det bästa alternativet förefaller vara att utnyttja gruvan i Luossavaara med en viss modifiering av programmet för verksamheten jämfört med Norrbottendelegationens förslag. Kostnaderna för verksamheten kommer förmodligen ändå att överstiga de 35 milj.kr. som anslagits, även om de överskjutande kostnaderna ligger på en betydligt lägre nivå än vad som blir fallet om ursprungsförslaget följs. Frågan får tas upp när erforderligt underlag för ett ställningstagande kommit in till regeringen.

Herr talman! Det var ju folkpartiregeringen som kom med det s.k. Norrbottenpaketet, och projektet om en forskningsgruva bokfördes på arbetsmarknadsdepartementet, om min minnesbild är riktig. Därför ställde Nr 167 jag frågan till statsrådet Wirtén, men jag har naturligtvis ingenting emot att Måndagen den byta några ord med statsrådet Åsling om den här saken, i synnerhet som ju 9 juni 1980 svaret förefaller vara positivt. I varje fall borde väl en del spekulation som har förekommit nu kunna avlivas. Den styrgrupp som statsrådet hänvisar till har ju arbetat ganska länge. Åtminstone enligt de uppgifter som man har kunnat se i pressen har den haft svårigheter att komma någon vart. Det har dykt upp uppgifter om att man inte har varit överens om hur verksamheten skall organiseras, och vidare har det skrivits att Kiruna inte skulle vara den lämpligaste orten. Det är väl det sista som har väckt speciell oro och som har gjort att jag känt behov av att ta upp saken här i riksdagen. Inte minst på kommunalt och fackligt håll har man uttalat sin oro. Kommunen behöver, som herr Åsling mycket väl vet, alla initiativ för att den skall kunna se framtiden an med tillförsikt. Forskning om gruvverksamhet är otvivelaktigt ett närliggande initiativ när det gäller en ort som Kiruna. När det nu har dröjt med riktigt rejäla besked har oron ökat. Då jag nu utgår ifrån att Kiruna får projektet hoppas jag att jag tolkar svaret riktigt. Jag hoppas också att finansieringsfrågan inte kommer att sätta käppar i hjulet. Orden ”förefaller vara” med syftning på Luossavaara-Kirunavaaragruvan kan möjligen betraktas som en osäkerhetsfaktor. Vi har lärt oss där uppe att inte ropa hej alltför tidigt. Men jag hoppas, som sagt, att detta ändå kan tolkas som ett positivt och lugnande svar. En mindre bra sak i sammanhanget är ju att riksdagen inte har velat tillstyrka motionsvis framförda vpk-krav om statligt patentägande, så att nya forskningsrön inte enbart kommer den industri till godo som tillverkar gruvindustriutrustning. Men detta är väl sådant som vi får återkomma till. Nu är det viktigt att forskningsgruvan kommer i gång. Jag hoppas att statsrådet Åslings svar betyder att den kommer i gång — i Kiruna.
Herr talman! Jag vill bara bekräfta vad jag sade i mitt svar, nämligen att detta, enligt min mening, är en väsentlig verksamhet inte bara för Norrbotten utan för hela den svenska gruvindustrin. Innan regeringen har fått nödvändigt bakgrundsmaterial har den inte haft anledning att ta ställning i frågan. Som jag anförde i mitt svar förefaller det som om det skulle kunna finnas lösningar inom en rimlig ekonomisk ram. Eivor Marklund har alltså uppfattat mitt svar riktigt, då hon upplever det som ett positivt svar.

Herr talman! Rune Johansson har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att vidta för att uppehålla sysselsättningen vid AB Eisers fabrik i Dals-Ed. Olle Eriksson har frågat mig, om jag ämnar vidta några åtgärder som kan trygga sysselsättningen för de anställda vid Tiger-Rangs fabrik i Dals-Ed. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill till att börja med framhålla att det vid Eiserkoncernens införlivande med Statsföretagsgruppen vid årsskiftet 1977-1978 förutsattes att åtgärder skulle behöva vidtas för att göra Eiserföretagen ekonomiskt livskraftiga. Enligt vad jag inhämtat har AB Eiser vid styrelsesammanträde den 5 maj beslutat att ta upp MBL-förhandlingar om att lägga ner sin enhet i Dals-Ed, eftersom det inte har gått att få denna enhet lönsam. Sådana förhandlingar pågår f.n. Jag vill framhålla att varken jag eller regeringen har några formella möjligheter att ingripa i frågan. Om enheten läggs ner kommer självfallet samhälleliga åtgärder att vidtas för att nedläggningen skall kunna genomföras i socialt acceptabla former. I första hand kommer härvid arbetsmarknadspolitiska insatser i fråga. Men också andra möjligheter får prövas för att skapa alternativ sysselsättning och produktion.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Jag vill liksom Hilding Johansson starkt understryka hur allvarligt vi ser på det här beslutet och jag vill kort beröra några av de allvarliga konsekvenser som en sådan här nedläggning får för de anställda, för kommunen och för regionen. Självfallet drabbar det hårdaste slaget de närmast berörda, de anställda. Och det gäller här anställda som bor i en ort där undersysselsättningen är särskilt stor och där speciellt förvärvsfrekvensen bland kvinnor är mycket låg. Nedläggningen innebär, som Hilding Johansson påpekade, att Eds kommun förlorar ca 10 96 av sin industrisysselsättning. Det är alltför mycket, bl.a. därför att det inte går att lösa problemen genom arbetspendling, då pendlingsavstånden är långa till andra och större arbetsmarknader. Det nämnda och mycket mer fakta som rör de regionalpolitiska förhållandena på norra Dal är inte fftämmande för våra statsråd. Statsmakterna har i föreskrifter och riktlinjer för regionalpolitiken och i länsplaneringen för Älvsborgs län betonat, att insatser i kommunerna på norra Dal borde ges hög prioritet. Stick i stäv mot detta kommer sedan Eiser, ett av statens egna företag, och vill lägga ned produktionen vid en av sina anläggningar — och därmed rycka undan arbetstillfällen och sysselsättning där den allra bäst behövs. Det är inte konstigt att vi som representerar dessa bygder reser olika frågor och sedan vill ha svar — inte bara som tröst för stunden, utan svar som vi kan ta med oss hem och som innebär konkreta initiativ och öppningar för mer långsiktiga lösningar. I svaret här kan vi bl.a. läsa att det vid Eiserkoncernens införlivande med Statsföretagsgruppen förutsattes att åtgärder skulle behöva vidtas för att göra Eiserföretagen ekonomiskt lönsamma. I det här aktuella fallet följer då automatiskt frågan: Räddar man eller gör man Tiger Rang mer lönsamt genom att flytta över produktionen till Tiger Rangs fabrik i Uddevalla? Kommer Brasonbyxan att säljas bättre därför att den sys i Uddevalla i stället för i Ed? Knappast! Inte löser man lönsamhetsproblemet i Tiger Rang med att lägga ner företaget i Ed. Det är intressant att ta del av den rapport som en löntagarkonsult avlämnat med anledning av den utredning som en särskild arbetsgrupp utfört. Den i sammanhanget lilla summa man sparar per år genom att sy kavajer och byxor på en plats i stället för på två olika tar man inte igen på flera år på grund av de stora kostnader en nedläggning för med sig. Här vidtar man en stor och drastisk åtgärd, som i förhållande till sin storlek kommer att ge alltför litet, och åtgärden är troligen inte heller den rätta för att på sikt rädda Tiger Rangi Uddevalla. Den nya företagsledningen vid Tiger Rang, som vidtagit flera positiva åtgärder för lönsamheten, borde ha fått mer tid på sig för ytterligare åtgärder innan det här beslutet kom. Jag tror att problemet snarare är en fråga om hur vi skall få Brasonbyxan att sälja bättre. Utvecklingsmöjligheterna för Brasonbyxan borde vara den väsentliga frågan. Jag skulle gärna vilja höra industriministerns synpunkter som komplettering till det svar vi tidigare fått.
Herr talman! Jag förstår Olle Erikssons önskemål om konkreta åtgärder. Det antydde ju också Hilding Johansson i sitt inlägg här att man gärna ser. Självfallet är det angeläget, om nu Eiser stannar vid ett nedläggningsbeslut, att företagets ledning gör allt vad den kan för att reda upp den situation som de anställda och orten hamnar i efter ett sådant beslut. Men jag vill betona — till både Hilding Johansson och Olle Eriksson — att det då är styrelsens och företagets uppgift; riksdagen eller ett ansvarigt statsråd kan knappast gå in och detaljstyra vad ett företag skall göra för den händelse det måste lägga om sin produktion. Hilding Johansson efterlyser ett åtgärdsprogram. Jag förmodar att företagets styrelse har ett åtgärdsprogram. I företagets styrelse finns också representanter för de anställdas organisationer. Det är alltså det organet som skall hålla i de här frågorna och se till att en omläggning av driften företas i socialt acceptabla former. Sedan kommer Hilding Johansson däremot in på ett område där vi här i kammaren och i regeringskansliet har en klar kompetens. Det gäller frågan om stöd under tiden för nedläggningen. Men där tycker jag att Hilding Johansson med sitt konstitutionella kunnande också är skyldig mig en information om vad det är för stöd han avser. Inom den av riksdagen angivna ramen av stödåtgärder finns inget speciellt stöd i en sådan situation. För att åstadkomma en speciell stödform för detta företag måste man gå till riksdagen, och jag ifrågasätter om det är realistiskt. Här får man alltså lägga ansvaret där det hör hemma: på företaget och på styrelsen, och hoppas att styrelsen gör vad den kan för att klara anpassningen till en ny situation. Från samhällets sida står då, som jag anser i mitt svar, de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till förfogande för att göra omställningsprocessen så smärtfri som möjligt.

Herr talman! Det åtgärdsprogram som Hilding Johansson här efterlyser har även löntagarkonsulten efterlyst. En nedläggning av anläggningen i Ed medför kostnader som troligen är mycket större än de belopp man får in på en flyttning under de första åren. Det blir här fråga om direkta nedläggningskostnader för fabriksenheten, flyttningskostnader, kostnader för lokaliteter på den nya orten och kostnader för utbildning av ny personal. Sedan blir det mycket stora kostnader genom produktionsminskningar i övergångsskedet. Genom att flytta produktionen till Uddevalla skulle man tjäna in ca en halv miljon kronor årligen. Det kan man näppeligen göra om man räknar in de stora kostnader som en nedläggning i Dals-Ed skulle föra med sig. Det hade därför varit riktigt att ett åtgärdsprogram för Brasonbyxan hade kommit före nedläggningsbeslutet. Ett åtgärdsprogram där bl.a. aktiva marknadsinsatser och en medveten höjning av produktkvaliteten funnes med. Om det trots allt blir så att Eiser drar sig ur sitt engagemang i Norra Dal hoppas jag att statsrådet med kraft stöder alternativa möjligheter till sysselsättning som kan uppstå. Jag vet att Dals-Eds kommun och länsstyrelsen i Älvsborgs län har hög beredskap i den här frågan. De har vidare kontakter som kan innebära alternativa möjligheter till sysselsättning — kontakter som också innebär att ett starkt samhällsstöd kan behövas.
Herr talman! Jag kan försäkra Olle Eriksson när det gäller hans senast framförda önskemål att vi självfallet från regeringens sida är beredda att stödja de alternativa projekt som kan komma fram i händelse av att fabriken läggs ned. Hilding Johansson tycker att jag borde resonera med Eiserledningen. Jag vill klart deklarera att jag haft upprepade samtal med Eiserledningen om den allmänna politik som Eiserledningen bör följa i sitt arbete. Det är också därför som jag här i debatten säger att jag är övertygad om att företagsled ningen känner sitt ansvar och skall göra sitt yttersta för att bemästra svårigheterna. Eiserledningen har mitt hela förtroende i det här avseendet. Sedan vill jag då notera att Hilding Johanssons krav på en speciell stödform reducerats i betydelse eftersom han säger att han är medveten om att det är någonting som man får komma tillbaka till riksdagen med och att detta är av mera spektakulär natur än att knytas upp på Dals-Edsproblematiken.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat jordbruksministern vilka åtgärder denne avser vidtaga för att kartlägga omfattningen av gifttransporterna samt få till stånd effektiva kontrolloch säkerhetsåtgärder. Frågan har överlämnats till mig. Anledningen till Bertil Måbrinks fråga är bl.a. att det — enligt hans mening — saknas en myndighet med totalansvar och att det inte finns några som helst uppgifter om omfattningen av gifttransporterna och om deras innehåll, vilket skulle betyda små möjligheter att upprätta beredskapsplaner vid en eventuell olycka. Jag delar Bertil Måbrinks uppfattning att det finns brister i det nuvarande kontrolloch säkerhetssystemet vad avser transporter av giftiga ämnen och annat farligt gods — även om det inte är så illa ställt som frågeställaren vill göra gällande. Det är bl.a. mot den bakgrunden som regeringen år 1979 lät tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vissa frågor om transport av farligt gods. Huvuduppgiften för utredaren är att lämna förslag till mer effektiva kontrolloch säkerhetsåtgärder. Jag har här i kammaren den 7 februari i år lämnat viss information om utredningsarbetet i samband med att jag besvarade en fråga av Bertil Måbrinks partikollega Per Israelsson om lastbilstransporter av miljöfarliga ämnen. Enligt vad jag har erfarit avser utredaren att nu till hösten lägga fram ett delbetänkande med förslag till bl.a. ny organisation av myndighetsansvaret, som syftar till att skapa ett mer koncentrerat ansvar. I en fortsatt etapp av arbetet avser utredaren att ta upp frågor som rör räddningstjänsten och informationsbehovet i olika avseenden för att bl.a. förebygga olyckshändelser.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Jag tycker att det är bra att det pågår en utredning om den här problematiken. Jag skall erkänna att jag fick tag i direktiven till den här utredningen först sedan jag hade ställt frågan. Jag har läst direktiven, och jag tycker att de är väldigt ambitiösa. De tar upp praktiskt taget hela den här problematiken. Men trots det vill jag beröra ett par frågor, som jag hoppas att industriministern kan ge något svar på. Vi kan vara överens om att vi i dag har en mycket bristfällig statistik när det gäller omfattningen av transporterna med farligt gods, exempelvis hur mycket det kommer in till vårt land via flygoch sjötransporter samt via landsvägsoch järnvägstransporter. Vilka typer av gods är det fråga om och på vilka sträckor sker transporterna? Vilka tätortscentra genomkorsas med stora tunga lastbilar eller stora tågset fyllda med giftiga kemikalier, som om en olycka inträffade skulle få katastrofala följder? En viktig sak när det gäller att förbättra lagstiftningen och beredskapen är att kommuner och länsorgan får helt klart för sig transporternas omfattning och deras innehåll. Om så inte sker kan man, såvitt jag förstår, inte upprätta några hållbara beredskapsplaner. Jag kan inte läsa ut ur direktiven om det ingår i utredningsmannen Rolf Sellgrens uppgifter att plocka fram det här och presentera det. Sedan skulle jag också vilja ställa en fråga om de s.k. internationella koderna. Det finns ju en kod för järnvägstransporterna — den s.k. RID-koden — och det finns också en internationell kod för sjötransporterna, IMDG-koden. Vi vet att de här koderna finns bara på språken franska och tyska, men de upptar, såvitt jag förstår, dels uppgifter om vad transporterna innehåller, dels anvisningar för hur man skall handskas med godset vid en eventuell olycka. Det betyder att vårt folk, om jag säger så, som vid landets gränser skall ta emot det här godset måste ha mycket goda kunskaper i franska och tyska. Det är oerhört viktigt, för minsta felläsning kan ju få ödesdigra konsekvenser, och jag ifrågasätter om man har sådana kunskaper. Jag skulle vilja fråga industriministern om det ingår i utredningsdirektiven att de här koderna skall finnas också på svenska. Och om det inte ingår, är då industriministern beredd att vidta sådana åtgärder att koderna kommer att finnas på svenska?
Herr talman! Får jag svara på den sista frågan först genom att säga att utredningens direktiv är, som Bertil Måbrink mycket riktigt noterade, ambitiösa och täcker hela området. I utredningens direktiv ingår också att överväga det informationsbehov som man självfallet har när det gäller att översätta internationella koder till svenska för att kunna göra dessa internationella transporter mera överblickbara ur svensk säkerhetssynpunkt. Jag vill också peka på att det här är ju inget nytt arbete. På sjötransportområdet har i den utredning som berörde miljöriskerna vid sjötransporter och som avkastade betänkandet Ren tur också de här frågorna ägnats stor uppmärksamhet. Även i de regionala och lokala kartläggningar som skett i fråga om landsvägstransporter — det gäller Malmöhus och Hallands län samt Stockholms och Göteborgs kommuner — har dessa frågor om information visavi internationella transportföretag varit uppe till behandling. Jag kan också vitsorda att beredskapsplaneringen ingår i det uppdrag som utredaren har att närmare överväga. Arbetet inriktas på en ytterligare kartläggning, och i det sammanhanget kommer räddningstjänsten att tillmätas en avgörande betydelse. Även beredskapsplaneringen kommer att bli en fråga av central betydelse för utredningens arbete.

Herr talman! Olle Eriksson har frågat handelsministern när förslag om bättre kreditmöjligheter för turistföretagen kan beräknas föreläggas riksdagen. Frågan har överlämnats till mig. Bakgrunden till Olle Erikssons fråga är riksdagens uttalande att vissa frågor om s.k. hotellgarantilån bör uppmärksammas i samband med beredningen inom regeringskansliet av hotelloch restaurangutredningens samt rekreationsberedningens förslag. Statligt kreditstöd till företag inom turistnäringen lämnas f. n. dels i form av statlig garanti för s.k. hotellgarantilån, dels i form av regionalpolitiskt stöd. Grunderna för hotellgarantilånen berörs — förutom av de nämnda utredningsförslagen — av serviceföretagsutredningens förslag att utvidga de regionala utvecklingsfondernas målgrupp till att omfatta även turistföretag. Remissbehandlingen av detta förslag har nyligen avslutats. Det är inte troligt att förslag om ändring av de regionala utvecklingsfondernas målgrupp och ändrade regler för hotellgarantilån kommer att föreläggas riksdagen före När det gäller det regionalpolitiska stödet vill jag erinra om att turistföretagens möjligheter att utnyttja sådant stöd ökades genom riksdagens beslut förra året om regionalpolitiken.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. I den motion som ligger till grund för riksdagens beställning berörs framför allt kreditproblemen för turistföretag belägna utanför sådana områden som genom regionalpolitiken fått statligt stöd. Motionens förslag om statlig kreditgaranti är självfallet tillämplig i hela landet på företag inom turistnäringen. Vi kan konstatera att ett ekonomiskt välmotiverat projekt är svårt att genomföra på grund av svårigheterna att ställa säkerheter. En stugby, skidbacke, snökanon eller hamnanläggning för småbåtar är inte sådant som ärlätt att kreditvärdera. Resultatet blir att lån inte erhålls, trots att det inte är fråga om subventioner på räntor eller lånebelopp. Många ur rekreationspolitisk synpunkt angelägna investeringar kommer därför inte till stånd. Enda möjligheten är att söka lokaliseringsoch avskrivningslån, under förutsättning att företaget är beläget inom stödområde. Enligt aktuella uppgifter från rekreationsberedningen har turistbranschen i ensäsongsområden i dag det mycket besvärligt att få krediter på grund av att banker och dylika inrättningar inte ser sådana här investeringar som värdefulla och inte heller ger dem någon hög prioritet. De ser kritiskt och tveksamt på projekten. Jag går inte in på det regionalpolitiska stödet, eftersom riksdagen nyligen fattat beslut om nya regler för detta, och vi får se hur resultatet av dem blir. Det jag med min fråga ville ta upp var situationen speciellt för företag belägna utanför det regionalpolitiska stödområdet. Jag tycker det är mycket angeläget att dessa företag får startoch utbyggnadsmöjligheter. Jag vill understryka att det inte är fråga om subventioner. Det som erfordras är en garanti, vilket naturligtvis är ett risktagande, men ett välberättigat sådant. En statlig lånegaranti för investeringar i olika turistanläggningar, t.ex. enkla stugbyar i kustområdena och i Sydoch Mellansverige, skulle verksamt bidra till att öka allmänhetens rekreationsmöjligheter i våra värdefulla rekreationsområden — framför allt i Sydoch Mellansverige. I svaret på min fråga hänvisas till serviceföretagsutredningen. Jag anser inte att frågan om vem som skall handlägga ärendet är den viktigaste. Det viktigaste är att det finns ett garantisystem att tillämpa. Det tycker jag är så viktigt att det inte kan få dröja så länge som industriministern säger i sitt svar. Jag vädjar därför till industriministern att försöka påskynda den här frågans behandling.
Herr talman! Jag delar Olle Erikssons uppfattning om turistnäringens stora betydelse som försörjningsunderlag för vissa delar av vårt land. Turistnäringens regionalpolitiska betydelse är alltså ställd utom allt tvivel. När det gäller samhällets engagemang i turistnäringen har det, som jag åberopade i mitt svar, skett en betydande utökning under senare år. Jag tycker att man ändå måste konstatera att det regionalpolitiska stödet ger turistnäringen goda möjligheter till utveckling i de stödområden vi har, där turistnäringen har sin stora regionalpolitiska betydelse. När det gäller turistnäringen i övrigt är det alldeles uppenbart att vi behöver tid för att se över erfarenheterna från de regionala utvecklingsfonder som startade relativt sent i nuvarande skepnad, nämligen den 1 juli 1978. Där måste vi ha den tid som behövs för att avvakta remissutfallet av serviceutredningen. I samband med att de nya näringspolitiska riktlinjerna återkommer kan det finnas anledning att också närmare beröra turistnäringens framtida utvecklingsmöjligheter. Det kommer att ta sin tid, men jag föreställer mig att problemet är av den art att vi, när vi på nytt förelägger riksdagen ett förslag, måste ha en genomarbetad syn på turistnäringens betydelse i näringslivet.

Herr talman! Wilhelm Gustafsson har frågat mig vilka planer jag har för gummiindustrins utveckling i landet och vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att skaffa ersättningssysselsättning till den nedlagda Firestonefabriken i Borås. Regeringen gav i december 1976 statens industriverk i uppdrag att utreda visa frågor rörande gummivaruindustrin. Enligt direktiven för uppdraget skall en kartläggning göras av gummivarornas utveckling såväl totalt som inom de viktigaste förbrukningsområdena som utgångspunkt för en bedömning av utvecklingstendenserna inom branschen. Två delrapporter har hittills publicerats, i april 1978 och oktober 1979. SIND:s arbete fortsätter. Först när SIND har presenterat sin slutrapport, vilket beräknas ske under år 1980, kan regeringen överväga om några särskilda åtgärder för hela gummivaruindustrin är motiverade. Riksdagen har kommit till samma uppfattning vid behandlingen av några motioner angående gummivaruindustrin . Gislaved AB:s utredningar angående en eventuell framtida produktion av lastvagnsdäck har under ett par års tid diskuterats med företaget inom ramen för regeringens lokaliseringssamråd med de större industriföretagen. Jag har i ett tidigare skede informerat Gislaved om möjligheterna att erhålla lokaliseringsstöd i Landskrona i det fall att riksdagen skulle komma att fatta principbeslut om avveckling av Öresundsvarvet. Efter riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition om varvsfrågor är frågan om etablering i Landskrona med regionalpolitiskt stöd knappast aktuell. Borås har hittills inte varit aktuellt som etableringsort för denna tillverkning. Skälen till detta är flera. En produktion av lastvagnsdäck skulle kunna påbörjas tidigast om två tre år. Det har hittills varit en strävan såväl från de fackliga organisationerna och övriga intressenter i Borås som från min sida att försöka finna en lösning som kan bevara sysselsättningen för den personal som nu finns vid Boråsfabriken. Ett beslut att förlägga Gislaveds lastvagnsdäckstillverkning till Borås skulle effektivt förhindra varje diskussion om en lösning av de akuta problemen i Borås. Dessutom måste utrustningen i Boråsfabriken, även om den är modern, nästan helt bytas ut för en tillverkning av lastvagnsdäck. Det projekt som Gislaved tidigare diskuterat att förlägga till fabriken i Borås avsåg helt annan tillverkning. Beträffande situationen i Borås vill jag framhålla, att industridepartementet har tagit en mycket aktiv del i ansträngningarna att finna ny sysselsättning till Firestones anläggningar tillsammans med de fackliga organisationerna, länsmyndigheterna och kommunen. Tack vare dessa ansträngningar har sysselsättningen hittills kunnat bevaras i Viskaforsfabriken. Jag är medveten om att någon motsvarande lösning för Boråsfabriken ännu ej har kunnat uppnås. Enligt vad jag har erfarit utreds f. n. ett projekt som inom kort skall presenteras för industridepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den betydelse planerna för svensk gummitillverkning kan få för sysselsättningen i Boråsområdet och framför allt vid den nedlagda Firestonefabriken i Borås. Eftersom det varit bekant att Gislaved haft planer på att tillverka stållastvagnsdäck var det naturligt att vända sig till Gislaved för att pröva om man där var intresserad av Boråsfabriken för en sådan tillverkning. Så var inte fallet, och därför har förhandlarna från Borås fått diskutera efter andra linjer, om mindre projekt från Gislaved och med andra gummiintressenter. Förhandlingarna hari varje fall inte ännu lett till någon framgång, och det har bara rört sig om ett begränsat antal sysselsättningstillfällen. Gislaved har f. ö. sagt nej även till dessa propåer under åberopande av att de ekonomiska förutsättningarna inte kunnat uppfyllas. Man skall då inte förundra sig över att uppgifterna om att industridepartementet diskuterat med Gislaved om etablering i Landskrona väckt stor uppståndelse — för att inte säga förargelse — i Borås. Man tycker nog i Borås, att om tillverkning av stållastvagnsdäck skall startas i Sverige med ganska massivt statligt stöd, så borde Borås kunna vara minst lika lämplig etableringsort som Landskrona. Den moderna fabriken i Borås och det gummikunnande som finns i Boråsområdet representerar positiva ingångsvärden som inte borde få förspillas. Och när det gäller behov av regionalpolitiska insatser torde Boråsområdet vara väl så kvalificerat som Landskrona. Jag behöver bara erinra om bortfallet av 10 000 tekosysselsättningar under 1970-talet — en ”varvskris” per år, skulle man kunna säga. Även om teko för tillfället stabiliserat sig finns det en betydande restarbetslöshet, och näringslivets ensidighet har ingalunda övervunnits. Mot denna bakgrund skulle en lokalisering till Boråsbygden av en fabrik för tillverkning av stållastvagnsdäck vara välkommen. Jag vill fråga om industriministern kommer att ha Borås i åtanke, om och när sådana planer skall realiseras. Sedan är det riktigt att en sådan satsning inte löser de akuta problem som uppkommer när varseltiden för 300 gummiarbetare går ut i augusti. Det finns seriösa uppslag under bearbetning, och jag hoppas att industriministern har möjlighet att ställa sig positiv och ge det ingångsstöd som kan behövas för att arbete skall kunna tryggas åtminstone för huvuddelen av de varslade.
Herr talman! Jag vill försäkra Wilhelm Gustafsson att jag följer utvecklingen i Borås med stort intresse. Jag har blivit litet förvånad över den debatt som uppstått i Borås med anledning av etableringsdelegationens arbete på att fortlöpande följa stora industriprojekt och också att när så är lämpligt inleda överläggningar om lokaliseringen av dessa industriprojekt. De facto har industridepartementet genom etableringsdelegationen under ett par år fört diskussioner om lastbilsdäckstillverkningen. Detta arbete, som består i att man under sekretessgaranti med de 150 största svenska företagen har ett fortlöpande samråd om utvecklingsprojekt, måste självfallet fortgå. Får jag sedan säga något med anledning av de missförstånd — för att använda ett modest uttryck — som präglat Boråsopinionen något redogöra för situationen som jag uppfattar den. Den 26 marsi år kom jag, i egenskap av industriminister, med Gislaved AB överens om villkoren för att bolaget fr.o.m. den 1 april i år skulle överta verksamheten vid Firestones däckfabrik i Borås. Verksamheten i Borås skulle inledningsvis ha sysselsatt 120 personer och inom ett år ha ökat till 150 personer. Produktionen skulle bl.a. ha bestått av personvagnsdäck. Sedan de fackliga organisationerna sagt nej till detta förslag var det inte längre aktuellt. Det är det faktiska förhållandet. Men det får naturligtvis inte hindra att allt görs för att finna andra projekt som kan säkra sysselsättningen vid Boråsanläggningen.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att ta upp den lilla träta som uppstått mellan industriministern och företrädare för Boråsförhandlarna och som gäller turerna i de förhandlingar som förts. Det hör historien till. Jag kan bara konstatera att det ändå inte gjorts några ansträngningar från industridepartementets sida för att förlägga tillverkningen av stållastvagnsdäck till Borås men att man varit intresserad av att ta upp en sådan tillverkning i Landskrona. Kommer industriministern att i framtiden ha med Borås, om och när det gäller att pröva var svensk tillverkning av lastvagnsdäck skall förläggas? Både företagsekonomiska och samhällsekonomiska skäl talar enligt min mening för att man seriöst prövar en Boråslokalisering, och de regionalpolitiska skälen härför är utomordentligt starka. Kan statsrådet för dagen ge någon information om hur man konkret avser att medverka till att klara sysselsättningen för de bortåt 300 Firestonearbetare som nu med oro ser fram mot mitten av augusti då varseltiden löper ut?
Herr talman! Jag försökte antydningsvis här ange riktlinjerna för etableringsdelegationens arbete med det s.k. lokaliseringssamrådet, nämligen att fortlöpande och i en förtroendefull atmosfär med företag på ett tidigt stadium diskutera skilda tänkbara utvecklingsprojekt. Lastbilsdäcksprojektet är ett sådant. Till följd av det avtal som vi tecknat med de 150 företag som är berörda av etableringssamråd kan jag inte här redogöra för vilka etableringsdiskussioner som förekommer. Jag kan bara vitsorda att Borås har förekommit i de diskussioner som etableringsdelegationen har haft med stora svenska företag om etableringsfrågor. Att jag inte nu kan ge mig in i en detaljredovisning är självklart. Vi hade som sagt en uppgörelse med Gislaved — vilket är ett faktum, trots vad informationen har gett vid handen i Borås — och att den etableringen inte kom till stånd beklagar jag, men jag är självfallet beredd att diskutera andra tänkbara projekt. Vi har från industridepartementet lagt ned betydande möda och spelat en mycket aktiv roll när det gäller att skapa sysselsättning i Firestonefabrikerna. Jag nämnde att Viskaforsprojektet lyckades, och jag är övertygad om att vi på ett eller annat sätt också skall kunna klara problemen i Boråsfabriken. För detta behövs emellertid — det vill jag gärna säga vid det här tillfället — en vilja till förutsättningslös diskussion om projekten. Det klarar man knappast genom att sprida vilseledande information och rikta grundlösa beskyllningar mot inblandade parter i det här arbetet, som verkligen kräver samverkan av alla.
Herr talman! Industriministern har naturligtvis alldeles rätt i att det krävs vilja till samverkan mellan alla inblandade parter. Jag hoppas att den kontrovers som har uppstått är orsakad av missförstånd och att man skall komma on speaking terms med varandra i de här frågorna.
Antalet ansökningar om vapenfri tjänst har ökat. Samtidigt hårdnar repressalierna mot värnpliktsvägrarna. När riksdagen 1978 reformerade vapenfrilagen hävdades att ”ingen längre skulle behöva sitta i fängelse för värnpliktsvägran”. Så har inte blivit fallet.
Det är verkligen viktigt att man kortsiktigt kan klara sysselsättningen vid Firestonefabriken i Borås för dem som nu är varslade — varseltiden utgår i augusti — men det är kanske ännu viktigare att man på längre sikt kan försöka att diversifiera sysselsättningen i Boråsområdet.
Tvärtom tillgriper nu domstolarna än hårdare straffsatser för vägran. I andra länder, bl.a. Norge, ges möjlighet att göra en civil samhällstjänst frikopplad från totalförsvaret.
Då skulle en eventuell fabrik för tillverkning av lastvagnsdäck passa utomordentligt väl i sammanhanget. Jag noterar att statsrådet i svaret har sagt att Borås hittills inte har varit aktuellt. Jag fäster mig vid ordet ”hittills” och hoppas att saken i fortsättningen skall kunna utvecklas på ett annat sätt.
Anser justitieministern att nuvarande praxis att döma värnpliktsvägrare till hårda fängelsestraff står i överensstämmelse med 1978 års vapenfrilagstiftning, och är justitieministern beredd att medverka till en lagstiftning som möjliggör en civil samhällstjänst, frikopplad från totalförsvaret?

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat om justitieministern anser att nuvarande praxis att döma värnpliktsvägrare till hårda fängelsestraff står i överensstämmelse med 1978 års vapenfrilagstiftning och om justitieministern är beredd att medverka till en lagstiftning som möjliggör en civil samhällstjänst, frikopplad från totalförsvaret. Frågan har överlämnats till mig. Jag vill först erinra om att de ändringar i vapenfrilagstiftningen som riksdagen beslutade år 1978 bl.a. syftade till att väsentligt nedbringa antalet fall av värnpliktsvägran genom att möjligheterna att få vapenfri tjänst ökades och de vapenfrias tjänstgöringsområden vidgades. Sedan 1978 har andelen bifallna ansökningar om vapenfri tjänst ökat. Samtidigt har antalet till regeringen anmälda fall av värnpliktsvägran i form av lydnadsbrott under samma period minskat. I propositionen uttalades i fråga om påföljdsvalet att en förstagångsvägran normalt skulle medföra villkorlig dom och böter samt förnyad inkallelse. Vid ny vägran borde påföljden bestämmas till minst fyra månaders fängelse. Därefter borde ytterligare inkallelse inte ske. Som såväl lagrådet som justitieoch försvarsutskotten har framhållit är detta uttalande inte bindande för domstolarna i deras rättstillämpning. Domstolarna har att följa allmänna grunder för val av påföljd, vilket i praktiken i vissa fall kan innebära ovillkorligt frihetsstraff redan vid förstagångsvägran. Om ett kännbart frihetsstraff utdöms vid förstagångsvägran, kan regeringen besluta att ytterligare inkallelse inte skall ske. Det ligger alltså helt i linje med riksdagens beslut att den som vägrar att fullgöra varje form av tjänstgöring döms till ett kännbart fängelsestraff. Jag har ingen som helst förståelse för den som vägrar att fullgöra vapenfri tjänst under åberopande av principiella skäl. Att dra några skarpare gränser mellan totalförsvarsverksamhet och annan verksamhet är inte möjligt. Den som så vill kan hävda att varje insats ytterst kommer totalförsvaret till godo.

Herr talman! Det hade känts bra om denna dags och förvisso även detta riksmötes digra frågande hade kunnat avslutas med ett positivt svar, men så blev alltså inte fallet. Jag tvingas konstatera att de olägenheter som fanns redan 1978, när riksdagen fattade beslut om vapenfrilagstiftningen, kvarstår och förstärks. Redan då underströk vi från vänsterpartiet kommunisternas sida mycket kraftigt att lagen visserligen var en förbättring i förhållande till tidigare men att stora olägenheter vidlådde. Jag skall här bara gå in på två av dessa olägenheter. I vapenfriutredningen nämndes möjligheten till vapenfri tjänst frikopplad från totalförsvaret. Den här möjligheten snävades sedan in av den dåvarande borgerliga regeringen, vilket mycket starkt kritiserats av stora grupper i samhället. Jag skall här citera vad Oswald Söderqvist sade i den debatten, därför att samma sak kan sägas i dag: ”Jag tycker att det är en småaktig attityd som försvarsministern här visar upp. Och den är inte bara småaktig. Jag är rädd för att den är ett uttryck för en syn på vapenvägrare och totalvägrare som en kategori som bör klämmas åt. —-—-— Den formulering som fanns i vapenfriutredningens förslag är bra.

För detta döms de till två månaders fängelse. Det är alltså inte fråga om att vägra att fullgöra sin tjänst inom totalförsvaret, utan det är fråga om att få göra vapenfri tjänst någon annanstans. Som vi uppfattar det gäller det här en politisk dom och politiska fångar. Om någon av etiska och moraliska skäl, inte minst mot bakgrund av den vanvettiga kapprustning som pågår i världen, anser sig tvungen att vapenvägra och därför erbjuder sig att göra en civil samhällstjänst skall han naturligtvis få göra detta. Jag vill fråga försvarsministern: Varför inte följa Norges exempel? Hyser försvarsministern verkligen inte någon som helst förståelse för den som vägrar fullgöra tjänst inom totalförsvaret och som i stället erbjuder sig att fullgöra sin tjänst inom Rädda barnen? Att vidhålla den uppfattning som försvarsministern ger uttryck åt är inte civiliserat — det är barbariskt!
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vpk, när lagen behandlades i riksdagen, hade en annan uppfattning och i vissa avseenden röstade emot nu gällande lagstiftning. Men riksdagen har med betydande majoritet godtagit en lag, och i ett rättssamhälle gäller principen att lag skall följas. Vad som för den enskilde kan betraktas som en olägenhet är kanske ur samhällets synpunkt en nödvändighet för att upprätthålla respekten för de lagar man har, framför allt i det här fallet respekten för den värnpliktslag vi har och som är en av grundförutsättningarna för att vi över huvud taget skall kunna överleva som fri nation. Det exempel som Eva Hjelmström här tog fram, att unga killar sätts i fängelse i stället för att få tjänstgöra i Röda korset eller Rädda barnen, stämmer inte. Röda korset är faktiskt en organisation där man kan få göra vapenfri tjänst. Men det är alltså en organisation som utför humanitära insatser som är av betydelse i händelse av krig och under beredskap. Riksdagen fattade beslut om att det skulle gälla tjänst som har betydelse för riket under beredskap och krig. En lag måste följas. Denna lagstiftning har enligt min mening varit bra i så måtto att antalet människor som döms till fängelse för totalvägran ser ut att minska. Detta är en intressekonflikt mellan vissa människor med en starkt grundad personlig åsikt och samhället som måste slå vakt om sina intressen. De principerna måste vi försöka leva efter.
Herr talman! Låt mig först konstatera att när lagen antogs i riksdagen 1978, så var det inte bara vänsterpartiet kommunisterna som protesterade mot sanktionsförfarandet och mot den insnävade formuleringen, som försvarsministern nu tog upp och som jag tidigare var inne på, nämligen att det skulle gälla inte allmän samhällstjänst utan nödvändigtvis något för försvarets bästa. Också socialdemokraterna protesterade, liksom Svenska fredsoch skiljedomsföreningen och Amnesty International. De har tagit upp frågan gång på gång och protesterat. Det finns alltså en bred opinion för att man skall förändra lagstiftningen i det här fallet. Försvarsministern säger att lagar skall följas. Självfallet — men lagar kan också förändras, och det var just detta jag frågade om. Jag tycker det är rimligt och motiverat att ändra en lag som dömer unga människor till två månaders fängelse ovillkorligt — som i fallet med Lars Olsson, som erbjudit sig att arbeta för Rädda barnen, men som sett sig av etiska och moraliska skäl nödsakad att vägra jobba inom totalförsvaret. Det kan också tilläggas, att när riksdagen en gång antog den här lagstiftningen, förekom mycket stolta uttalanden om att ingen längre skulle behöva sitta i fängelse för värnpliktsvägran. Det är bara att konstatera att av dessa stolta uttalanden kvarstår i dag ingenting.
Herr talman! Beträffande sanktionsförfarandet var det så, att riksdagsmajoriteten avvisade det sanktionsförfarande som var föreslaget, nämligen civil samhällstjänst. Det ansågs att vi inte kunde ha ett system där man dels kunde tilldelas samhällstjänst och dels kunde straffa sig till det. Dessutom ville man inte införa en ny sanktionsform på ett enskilt område, utan man ville se detta i ett större sammanhang. Så var det med den saken. Beträffande Lars Olsson, som alltså dömts till fängelse, vill jag påpeka att enligt uppgift hade han aldrig sökt vapenfri tjänst. Han var alltså inte prövad. Nr 167 Därmed nog sagt om detta fall. Måndagen den Så några ord om att sätta människor i fängelse. I debatten 1978 sade jag att 9 juni 1980 det var orimligt att ha det system vi hade, där människor fick upprepade fängelsestraff för sin personliga övertygelse. Nu har vi ändrat lagstiftningen Om försvarsförså att betydligt fler unga grabbar är berättigade att få vapenfri tjänst. Å andra mågan inom totalsidan måste vi för totalvägrare — och det finns sådana — ha ett sanktionssysförsvaret tem. Jag vill dock påpeka att Sverige är ett av de länder i världen som visar den största respekten för människors personliga övertygelse och olika åsikter. Tyvärr finns det faktiskt, Eva Hjelmström, massor av länder där människor hamnar i fängelse och får betydligt längre fängelsestraff därför att de ger uttryck för en åsikt. I detta fall sker det åtminstone en ordentlig prövning. Och vapenfrilagstiftningen är ett typiskt exempel på att Sverige är en rättsstat.
Herr talman! Dåvarande vapenfriutredningen föreslog att det skulle finnas en möjlighet till s.k. samhällstjänst. Den dåvarande borgerliga regeringen snävade in det som vapenfriutredningen hade föreslagit. Vi tyckte och tycker att det är negativt. Det är fullt möjligt att ha det som man har det i Norge och i en rad andra länder, dvs. att det finns möjlighet för unga människor att göra tjänst utom totalförsvaret utan att därmed behöva drabbas av ovillkorligt fängelsestraff. Försvarsministern kom in på detta att man i andra länder sätter folk i fängelse för deras åsikter. Om regeringen vore så mån att skydda dem, borde kanske utrikesministern alldeles nyss här ha uttryckt någon ståndpunkt i fråga om de länder där mant.o.m. skjuter ihjäl folk för att de har en åsikt, vilket alltså sker vid Coca Cola-fabrikerna i Guatemala. Men då tiger ni i den borgerliga regeringen. Vi lär få återkomma till detta ärende i samband med motionstiden, för det finns fortfarande anledning att ändra på lagstiftningen.

192, och anförde: Herr talman! Hans Lindblad har ställt två frågor till mig. I den första frågar han om jag anser att vår säkerhetspolitiska situation har ändrats av de senaste månadernas händelser i sådan grad att det finns anledning att göra en annan bedömning av behovet av försvarsförmåga i närtid än den man ansåg sig behöva ha under 1970-talet. I den andra frågar han om jag anser att behovet av försvarsförmåga i närtid motiverar insatser inom utbildningsområdet eller 205 förnödenhetsområdet för militärt försvar, civilt försvar eller andra delar av totalförsvaret före 1982 och alltså inom den period som täcks av 1977 års försvarsbeslut. För att vår alliansfria politik, som syftar till neutralitet i krig, skall vara trovärdig krävs att vi har förmåga att hävda vårt oberoende. Vår beredskap måste därför ständigt anpassas till det internationella läget. Det innebär att förändringarna i den säkerhetspolitiska situationen måste analyseras och läggas till grund för försvarspolitiska överväganden, såsom Hans Lindblad helt riktigt gör i sin interpellation. I de försvarsbeslut som fattades under 1970-talet fanns en viss tendens att betrakta avspänningssträvandena som en given grund för utrikespolitiska och försvarspolitiska bedömningar, trots att tecknen på ett kärvare internationellt klimat blev allt tydligare fr.o.m. mitten av 1970-talet. Även 1977 års försvarsbeslut kom i viss mån att präglas av denna inställning, då riksdagen tog ställning till grunderna för den svenska säkerhetspolitiken och till de olika totalförsvarsgrenarnas fortsatta utveckling. Den internationella utvecklingen under den senare hälften av 1970-talet och inte minst den senaste tidens händelser har lett till att förhållandet mellan supermakterna har försämrats. Jag delar där Hans Lindblads uppfattning att utvecklingen är oroande. I riksdagens försvarsdebatt den 13 maj 1980 sade jag att det fanns vissa lärdomar som vi borde dra av det som inträffat. Den första är att det är svårt att bedöma supermakternas kortsiktiga avsikter och på den grundvalen försöka förutsäga deras agerande. Vår försvarspolitik måste därför grundas bl.a. på att våra bedömningar av supermakternas reaktioner i olika situationer är osäkra. Den andra lärdomen är att stormakterna har stärkt sin förmåga att snabbt och överraskande föra fram stora militära styrkor. Vi får därför inte bygga vår försvarsplanering på antaganden att vi får lång politisk förvarning, så att vi då kan ta igen försummelser på försvarsområdet. Den tredje lärdomen är att det inte går att grunda säkerhetspolitiska bedömningar på enkla framskrivningar av till synes stabila förhållanden och tendenser. Sverige måste ha ett försvar som på värnpliktens grund snabbt kan öka sin beredskap och som snabbt kan utveckla full styrka. Ett svenskt försvar som på kort tid kan nå full operativ styrka är ett av de viktigaste bidragen vi kan lämna till en fortsatt lugn och stabil utveckling i det nordiska området, karakteriserad av bl.a. låg stormaktsnärvaro. Den internationella utvecklingen är ett av skälen till att regeringen givit tilläggsdirektiv till 1978 års försvarskommitté. Ett annat skäl är att 1977 års försvarsbeslut bl.a. på grund av prisutvecklingen i flera avseenden innebar en överinteckning i förhållande till de resurser som avdelades. Ett tredje skäl är det statsfinansiella läget. I regeringens tilläggsdirektiv till 1978 års försvarskommitté påpekas bristen på stabilitet i den internationella situationen särskilt i fråga om förhållandet mellan de bägge supermakterna. Det är emellertid, som Hans Lindblad påpekar, alltid svårt att dra entydiga slutsatser av observerade förändringar i supermakternas militära dispositioner och att korrekt bedöma olika makters politiska avsikter i ett spänt läge och vilka kontrollerade eller okontrollerade handlingar detta kan utlösa. Försvarskommittén har i sitt första betänkande angett att försvarsutformningen i ökande omfattning måste styras av en eventuell angripares möjligheter till operationer som inleds överraskande. Kommittén anser att försvar skall kunna tas uppi varje del av landet, oavsett varifrån angreppen kommer. Enligt kommitténs mening gör emellertid ekonomiska och andra förhållanden det nödvändigt med prioriteringar, och kommittén föreslår bl.a. en viss geografisk prioritering. Hit hör frågan om hur de ekonomiska resurserna skall satsas i syfte att erhålla försvarseffekt under skilda tidsperioder, dvs. hur vi skall tillgodose väsentliga krav på operativ styrka både i det korta och i det långa perspektivet. Enligt min mening går det inte att ställa upp något motsatsförhållande mellan kortsiktig och långsiktig beredskap. Bägge faktorerna måste väga tungt i en konsekvent försvarspolitik. All försvarspolitik innebär en risktagning, eftersom vi omöjligen med säkerhet kan förutsäga alla de säkerhetspolitiska påfrestningar vi kan ställas inför. De ramar inom vilka tyngdpunktsförskjutningen i risktagningen kan varieras i det längre eller kortare perspektivet är snäva. I tilläggsdirektiven åläggs försvarskommittén att under sitt fortsatta arbete analysera den säkerhetspolitiska utvecklingen och överväga om det finns skäl att ändra eller komplettera de bedömningar som har redovisats i kommitténs första betänkande. Kommittén bör vidare ägna särskild uppmärksamhet åt dels hur kraven på förbättrad beredskap och ökad mobiliseringsberedskap skall tillgodoses inom ramen för ett värnpliktsförsvar, dels hur kraven på att kunna avvisa kränkningar under fred och neutralitet skall mötas. Vidare skall den militärtekniska utvecklingen beaktas så att hänsyn tas till denna när försvaret utformas. Jag vill inte föregripa detta utredningsarbete genom att uttala någon färdig mening. Så mycket kan jag dock säga att jag delar Hans Lindblads uppfattning, att den internationella utvecklingen är oroande och att stor uppmärksamhet måste ägnas frågan om vår beredskap på kort och lång sikt inför och vid 1982 års försvarsbeslut. Hans Lindblad hävdar att problemet med att förstärka försvaret på kort sikt hänger samman med vår mobiliseringsförmåga. Han anser att vi behöver fler förband som kan sättas in snabbt, var i landet vi än vill ha dem. Som jag tidigare har nämnt har regeringen i tilläggsdirektiv till 1978 års försvarskommitté bl.a. tagit upp just detta problem. Kommittén bör ägna särskild uppmärksamhet åt att skapa förutsättningar för snabb styrketillväxt i sådana delar av landet som bedöms kunna bli utsatta för angrepp tidigt. I särskilt hög grad gäller detta övre Norrland med sin relativt sett fåtaliga befolkning. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen nyligen beslutat om att anskaffa ytterligare transportflygplan för flygvapnet för att bl.a. öka vår förmåga att snabbt transportera förband inom landet. Jag vill också erinra om att principbeslutet om att ersätta Viggensystemet på 1990-talet bedöms ge möjlighet att behålla tre till fyra divisioner av J 35 Draken i luftförsvaret längre än vad som tidigare var planerat. Hans Lindblad föreslår vidare långtgående förändringar i utbildningssystemet för att vid behov snabbt kunna höja förmågan hos krigsorganisationens förband. Jag delar givetvis Hans Lindblads uppfattning att sådana förändringar inte kan genomföras fullt ut nu. Det skulle få omfattande konsekvenser för hela samhället förutom för den militära utbildningsorganisationen. Man måste också väga in att en åtgärd som från snäv ekonomisk synpunkt är positiv kan verka negativt i fråga om utlandets uppfattning om våra avsikter. Jag vill i detta sammanhang framhålla att jag på olika sätt strävar efter att öka repetitionsutbildningen, så att krigsförbanden är omedelbart användbara efter mobilisering. Jag anser det vara av stor vikt för att upprätthålla tilltron till vårt värnpliktsförsvar. I överväganden om försvaret i framtiden måste enligt min uppfattning också ingå att försöka skapa ett mer flexibelt system för variation av beredskapen än det som vi har i dag. Variationer i beredskapen bör kunna vara en normal företeelse, så att man därigenom dels uppehåller förmågan att smidigt anpassa beredskapen till ändringar i den säkerhetspolitiska situationen, dels håller en eventuell angripare i ständig osäkerhet om vilken aktuell beredskap det svenska försvaret håller och därigenom tvingar honom att före ett anfall vidta sådana förberedelser att vi kan få en förvarning. Den andra frågan i interpellationen behandlar problemet med att vidta åtgärder före år 1982, inom utbildningsområdet och förnödenhetsområdet, för att höja vår försvarsförmåga. Som ett led i förberedelserna för 1982 års försvarsbeslut studerar myndigheterna bl.a. vår utbildning och tillgången på olika förnödenheter. En del åtgärder har redan vidtagits, t.ex. beträffande sättet att genomföra repetitionsutbildning och omfattningen av den samt i vad gäller försörjningsberedskapen beträffande drivmedel och på sjukvårdsområdet. Vi följer utvecklingen noga och håller en beredskap inom regeringskansliet och vid berörda myndigheter, så att åtgärder vid behov kan vidtas med kort varsel. Om situationen skulle kräva det, kan vi trots vissa brister mobilisera ett efter våra förhållanden starkt försvar. Det beror i hög grad på att vi har ett arv sedan tidigare, som ger god effekt. Under senare år har omfattande rationaliseringar gjorts i försvarsorganisationen. Möjligheterna att genom fortsatt rationalisering komma till rätta med de ökade driftkostnaderna för fredsorganisationen är ytterst begränsade inom en i stort oförändrad organisation. Tilltron till det svenska försvaret, utomlands och här hemma, är beroende av att försvaret ges en sådan inriktning och utformning som gör det möjligt att lösa pålagda uppgifter inom säkerhetspolitikens ram. Den internationella utvecklingen, det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget och de avvägningsproblem som försvarsorganisationen brottas med kommer att kräva svåra ställningstaganden vid nästa försvarsbeslut. Vi kan inte bortse från att 1980-talet — bl.a. till följd av konkurrensen om viktiga naturresurser, t.ex. olja — med stor säkerhet kan komma att präglas av stora motsättningar mellan supermakterna. Detta förhållande måste vägas in i kommande svenska bedömningar. Det gäller att åstadkomma effektivaste möjliga användning av de resurser vi satsar på vårt försvar. Jag förutsätter att den sittande försvarskommittén skall lyckas arbeta fram förslag som optimalt Nr 167

Herr talman! Som interpellant har jag anledning att vara glad över det här svaret, eftersom det i mycket innehåller samma tankegångar som dem som jag har. Jag noterade att försvarsministern redan i försvarsdebatten tog upp en lång rad av de här frågeställningarna. Problemet är ju att vi behöver ett starkt försvar samtidigt som det naturligtvis finns starka skäl att hålla kostnaderna nere. Det gäller alltså att få ut så mycket som möjligt för pengarna, att få största möjliga effektivitet. En tanke som fanns redan på 1920-talet, framför allt på socialdemokratiskt håll men även hos liberaler, var att man skulle tillämpa något som kallades elasticitetsprincipen. Tanken var att vi skulle försöka hålla kostnaderna låga när hotet var litet men i stället öka försvaret när hotet ökade. Det var i linje med detta som 1925 års försvarsbeslut fattades. Om man t.ex. konstaterade att den svenska flottan var starkast i Östersjön, vilket var fallet då, ansåg man sig ha ett ganska gott skydd. Den dag större flottor byggdes upp — om t.ex. Ryssland eller Tyskland skulle bygga upp sina flottor — måste vi vidta åtgärder, sade man. Man kan kritisera den här politiken — inte själva tanken att man ville följa utvecklingen utan det faktum att man sedan inte gjorde särskilt mycket när hotet mot oss ökade. Tanken var naturligtvis riktig, nämligen att man skulle förstärka försvaret när behovet av försvar ökar och på det sättet kunna hålla kostnaderna så låga som möjligt vid varje tillfälle men ändå öka vår beredskap när så behövdes. Det ligger mycket i elasticitetsprincipen. Det är bara det att den har blivit svårare och svårare att leva efter, på två sätt. För det första är den situation som vi har nu och har haft ända sedan andra världskriget präglad av mycket stora militära resurser i Europa. De fysiska angreppsmöjligheterna har varit mycket stora och vad man i vårt land har bedömt har mer varit den politiska viljan att använda dessa medel. Och därvidlag är det fundamentalt annorlunda än på 1920-talet. En politisk vilja kan ju ändras snabbt under det att det tar längre tid att bygga upp styrkor. Det blir således svårare än tidigare att förändra styrkan i vårt försvar utifrån det hot man bedömer finns — eftersom hotet kan förändras oerhört snabbt, om man med hot menar den politiska möjligheten att ta styrkorna i bruk, krigsrisken. Jag tror att insikten om de här svårigheterna har blivit starkare och starkare. När något har hänt, i närområde eller längre bort, har vi ofta kunnat konstatera hur litet vi visste i förväg, hur litet förvarnade vi var om vad som skulle hända. Som exempel kan tas Afghanistan. Och bara veckor eller dagar före stora händelser i Mellersta Östern har vi nästan ingenting vetat. Det är viktigt att ta lärdom av detta. Vi måste vara beredda på att det sker snabba förändringar och att vi inte kan följa med och bygga upp en organisation lika snabbt. 209 För det andra är det svårare nu än tidigare att kunna anpassa sig, eftersom det tar förhållandevis lång tid att förändra vår försvarsorganisation. Det tar lång tid att skaffa ny materiel. Jag minns exempel som är några år gamla. Man talade kring 1972 om att låta en del av våra stridskrafter, då kallade skytteregementen, innehålla ganska litet av modern materiel. Tanken var att man skulle kunna skaffa materiel vid behov. Men en väl insatt person visade vad som skulle hända om vi exempelvis ville skaffa fler terrängbilar. Volvo är ett ganska stort företag, där kan vi då skaffa oss sådana, antog man. Det visade sig att det skulle ta mycket lång tid. Han räknade med att det skulle ta sex-tolv månader att få fram en enda bil, därför att dessa bilar innehåller många komponenter, varav en del importerade. Om man för en ganska enkel granat skulle vilja forcera tillverkningen genom att köra fler skift, så skulle det ändå dröja sex-åtta månader att få fram mer, eftersom systemet är ganska komplext. Vi måste alltså notera för det första att förändringarna i omvärlden kan ske snabbt, för det andra att det tar ganska lång tid för oss att hinna reparera brister. Det gör att elasticitetstanken blir mycket svårare att tillämpa. Jag är glad åt att försvarsministern i mycket delar den här synen. Det är en annan syn än den som statsmakterna har haft under senare år. Går vi tillbaka till 1970 års försvarsutredning, som föregick försvarsbeslutet 1972, finner vi att den präglas av tanken att vi hade en avspänning, att hotet i Europa föreföll ganska litet — och detsamma gäller försvarsbesluten 1968 och 1977. Man har då sagt att man för att bevara handlingsfriheten på lång sikt — det är ju mycket svårt att uttala sig om vad som kan hända på lång sikt — kan göra vissa eftergifter i fråga om den operativa styrkan i ett kortare perspektiv. I klartext innebär det att man i tre försvarsbeslut i rad har sagt: Vi kan gärna ta en del brister, så att vårt försvar inte fungerar särskilt bra under de närmaste åren. Vi frigör då en del pengar som gör det möjligt för oss att ha större handlingsfrihet på sikt. Vilket skälet än var till att försvarspengarna minskade — om det slog fel på nettoprisindex i förhållande till löner eller anslagen av någon annan anledning kom snett — var det med denna syn lätt att inskränka på repetitionsövningarna. Också en del av den materiel som behövdes i närtid kunde man offra litet av och i stället slå vakt om det som ger handlingsfrihet på lång sikt. Det var riktigt och rimligt att göra på det sättet, med den bedömning man hade då. Vi trodde att det rådde avspänning och att denna avspänning skulle komma att ledas längre och längre. Jag har i min interpellation pekat på vad som hänt i världen de senaste åren, inte minst det senaste halvåret. Det står klart, tycker jag, att vi inte längre kan hålla fast vid linjen att ta på oss brister i närtid. En annan frågeställning är rätt intressant i sammanhanget. Det finns i Sverige flera som har sagt ganska öppet: Visserligen kan vi få en viss förvarningstid, men kommer politikerna att utnyttja den? Kommer politikerna i Sverige att sätta till de resurser som behövs? Det har öppet sagts även av en delledande militärer att politikerna sannolikt inte kommer att göra det. Om spänningen ökar, drar sig förmodligen svenska politiker för att göra någonting som syns tydligt, dvs. man vill inte visa att vi är rädda, för det bidrar till att stärka intrycket av kris. Om man har ett försvar som kan reagera snabbt — och det är precis det som försvarsministern talar för i förhållande till en tidigare bedömning — behöver man inte på samma sätt vidta åtgärder som kanske är politiskt svåra att genomföra. Det tycker jag är en poäng. Skulle Sverige vidta en kraftig åtgärd — för första gången sedan andra världskriget — uppfattas det naturligtvis internationellt på det sättet att vi i Sverige har en väldigt pessimistisk bedömning av världsläget. Har vi däremot ett försvar som redan är uppbyggt så att det kan reagera snabbt, blir behovet av att improvisera mycket mindre. Det ställs alltså mindre krav på att politikerna skall försöka dra slutsatser från ett givet läge. Jag vill fråga: Delar försvarsministern min tanke att trovärdigheten hos den svenska försvarspolitiken — i meningen att försvaret verkligen kan fungera när det behövs — är ytterligare ett skäl för att ta bort en del av de brister i närtid som nu finns i vårt svenska försvar? Bland de konkreta saker som försvarsministern nämnde finns bl.a. att regeringen nu har givit bemyndigande till materielverket att få beställa ytterligare tre tunga transportflygplan av typen Hercules. Det är en fördubbling av vår kapacitet. Det är fortfarande för litet, men jag tror att det är en viktig sak, därför att det ger oss en möjlighet att betydligt snabbare än tidigare transportera på långa avstånd, alltså till Gotland och övre Norrland. En sådan åtgärd ökar naturligtvis mycket klart vår trovärdighet. Jag tycker att det är en poäng också att beslutet om Hercules kom just nu. Jag tror inte att det finns något samband, men jag tycker att det är lyckligt att man visar att vi vidtar ett antal olika åtgärder. Försvarsministern sade också att vi relativt sett förstärker luftförsvaret genom att längre än tidigare avsetts behålla Drakendivisioner. Hade vi haft kvar den inställning man hade på 1960-talet, att styrkan gärna får gå ner i närtid, så hade man t.o.m. kunnat ta ur dem i förtid, men nu försöker man i stället använda dem så länge det går. Det tycker jag är ett positivt besked. På en punkt tycker jag möjligen att försvarsministern har misstolkat mig. Det gäller frågan om, som jag har skissat i interpellationen, att man skulle kunna tänka sig att helt enkelt ställa in ett års grundutbildning för att använda utbildningsresurserna bara för repetitionsutbildning. Då skulle man visa omvärlden att nu stärker vi verkligen vår förmåga att reagera snabbt. En lång rad förband som nu fungerar litet knackigt därför att de inte har fått behövlig repetitionsutbildning skulle då få en rejäl förbättring. Jag tror i och för sig inte att man skulle spara några pengar på det sättet. Det blir sannolikt dyrare, för varje repsoldat kostar per dag mycket mer än en rekryt i grundutbildning — man är ute i fält mera, man skjuter mera, man gör av med mera drivmedel, osv. Jag har en känsla av att försvarsministern kanske har tänkt på något annat, nämligen att jag tycker av andra skäl att man på sikt bör ha mindre utbildningsapparat över huvud taget och färre i grundutbildning. Men det är en annan frågeställning, och den tycker jag hör hemma i 1982 års Jag vill inte säga att den här åtgärden behöver vidtas nu, men det bör finnas med i arsenalen att vi har möjlighet att med ganska kort varsel ta igen en del av de brister som har uppstått genom att vi under en lång rad av år höll tillbaka repetitionsövningarna. Att man skar ned på repövningar är i och för sig inte svårbegripligt, eftersom man tyckte att de närmaste åren inte tedde sig orosfyllda. Man sparade på det sättet en del pengar som man kunde sätta in på åtgärder som ger effekt först längre fram. Jag noterar också med tillfredsställelse att regeringen i förhållande till myndigheternas förslag har plussat på repetitionsutbildningen. Det är verkligen ett memento, för den händelse det beslut som riksdagen nyligen fattat om planeringsramar på sikt skulle få flera effekter, att inte skära bort repetitionsutbildningen, att inte inskränka på sådant som beskär vår försvarsförmåga på kort sikt. Möjligen kunde jag önska att de som ställt förslagen hade uttalat sig litet om avvägningsproblemen. Veterligen har detta hittills inte skett. Jag är alltså mycket nöjd med det försvarsministern har sagt. Det är klart att man skulle kunna exemplifiera mer. Tanken att vi får tid på oss — att vi får rejäl förvarning, och den tiden kan vi använda för att reparera en del brister — har kanske invaggat många i ett slags säkerhet. Därför är måhända bristerna mycket större än vi ofta tänker på. Låt mig ta två exempel utöver dem som jag har anfört i interpellationen. Vårt civilförsvar är i verkligheten uppbyggt på det sättet att det förmodligen behövs en månad innan det fungerar ordentligt. De allra flesta som ingår i civilförsvaret övas över huvud taget inte i fredstid. Man övar bara befälet och vissa utvalda förband. Civilförsvarsstyrelsen säger ganska öppet att det tar en månad innan det fungerar. Och hur lång tid tar det innan våra skyddsrum kan användas? Hur lång tid tar det innan man hunnit stoppa in filtren och innan man har hunnit ställa om från den användning skyddsrummen har i fredstid? Ett annat exempel som inte hör hemma inom försvarsministerns egentliga handläggningsområde men som han ändå har det samordnande ansvaret för gäller personalsituationen. Jag tror att väldigt många av våra s.k. K-företag, dvs. företag som har att bedriva en krigsviktig produktion eller utföra krigsviktiga tjänster — det kan också gälla statliga affärsdrivande verk — naturligtvis vet att de behöver personal. Men de följer inte upp år från år eller månad för månad vad som händer med personal som behövs för att det skall fungera i krig. Skulle det bli en snabb mobilisering kallas alla som ingår i det militära försvaret in till detta. Det finns då en mycket stor risk, tror jag, att massor av datasystem, massor av viktiga funktioner på transportområdet, i fråga om oljeförsörjningen osv. inte fungerar, därför att nyckelpersoner försvinner till försvarsmakten. Myndigheterna har inte upplevt att man måste ha en personalplanering, så att verksamheten kan fungera även om inkallelserna kommer inom några få veckor eller i morgon dag. De räknar nog med att de får god tid på sig och att de då kan ta upp frågan om anstånd. Jag tror att många agerar på det Den syn som försvarsministern har och som jag har givit uttryck för i interpellationen, att man måste akta sig för att bygga in brister, ställer stora krav på planering och förberedelser. När regeringen kommer med förslag om högre regional ledning — det är utlovat till nästa års budgetproposition — måste man verkligen ta på allvar hur vi skall se till att även de civila delarna, som vi normalt inte tänker så mycket på, också organiseras så att de kan fungera snabbt. På 1960-talet räknade man med att vi får tid på oss, så att vi hinner lära oss. Förmodligen ställs det större krav där än på den militära sidan, för militären har ju ändå försvarsfrågorna som sin huvudsakliga uppgift. Så till min sista reflexion. När jag framställde interpellationen tänkte jag rätt mycket på vad som skall hända före 1982. Jag är övertygad om att det finns olika strukturer på försvaret som bättre än den nuvarande kan klara att reagera snabbt. Det kan sägas att man inte skall föregripa 1982 års försvarsbeslut, som är ett långsiktigt beslut. Men jag tycker att det är viktigt — det står i interpellationen också — att vi ställer frågan vad man kan göra dessförinnan, och det är egentligen av två skäl. Det ena är att det faktiskt är drygt två år innan detta nya försvarsbeslut börjar träda i kraft. Säkerhetspolitiskt sett är det en ganska lång tid — jag menar att det kan hända mycket ute i världen under den tiden. Det andra är att jag vill varna för tendensen att liksom skjuta alla problem framför sig till nästa försvarsbeslut. Går vi tillbaka till principerna för försvarets planeringssystem, finner man att det sades klart ut där att man varje år skall kunna justera ramen och kunna föra in aktuella saker i systemet. Det var inte så att det var en fast ram och ett fixerat beslut, utan det var verkligen ett planeringssystem som skulle ge oss mycket stor handlingsfrihet. Det sade de som var försvarsministrar under de perioder då systemet infördes. Tyvärr har man sedan inte använt den möjligheten, tycker jag, utan man har en tendens att vilja skjuta alla beslut fram till nästa stora tillfälle, alltså vart femte år. Jag tycker att det budgetår som börjar om några få veckor, liksom budgetåret 1981/82, skall få präglas av den grundsyn som försvarsministern har fört fram både här i interpellationssvaret och i den försvarsdiskussion som vi hade i riksdagen samt i tilläggsdirektiven till försvarskommittén. Det går alltså att göra en hel del. Att köpa transportflygplan är ett bra exempel av den typen. Jag skulle vilja fråga försvarsministern om han kan exemplifiera eller beröra några av de saker som han håller på att studera eller kanske redan har beslutat om och som kan få effekter före 1982 års försvarsbeslut. Jag är naturligtvis medveten om att en del av det här ligger på myndighetsnivå och kanhända inte bör diskuteras alltför ingående i kammaren, men jag hoppas ändå att försvarsministern vill visa viljan och möjligheten att reparera brister, t.ex. på sjukvårdsområdet, som jag anser har en nyckelfunktion i sammanhanget. Herr talman! Som en sammanfattning tror jag att man kan säga att det är sällan som en interpellant kan vara så glad över ett svar som jag är över detta, 213 därför att andan i svaret är bra och svaret visar en beredskap att verkligen dra slutsatser av internationell utveckling och göra förändringar i de beslut som fattats tidigare, när man hade en mycket mer optimistisk bild av världslä

Herr talman! Den hittills förda debatten har mest handlat om rent militära och rent försvarsmässiga ting. Det är kanske synd att här gå emellan och nu föra in några andra synpunkter på vår försvarsförmåga, men jag ber — på grund av risken för att jag inte har möjlighet att komma in senare — att få säga några ord. Bli. a. är det viktigt att samhället främjar en aktiv och effektiv regionalpolitik, så att det finns intresseväckande och samhällsnyttig verksamhet i landets alla delar. Människorna behöver trivsel, ett meningsfyllt arbete och en hygglig inkomst inom sin bostadsort för att också kunna ha intresse av att försvara sin hembygd och landet i dess helhet. Missnöjda människor fungerar ju inte lika bra som nöjda. Den regionalpolitik som vi i centerpartiet har varit — och är — de främsta förespråkarna för har säkert en mycket stor betydelse för folkets försvarsvilja och landets totala försvarseffekt. Man sade på den tiden, då det fanns en union mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg som hette Benelux, attingen ville dö för Benelux, men varje lands invånare kunde ju tänka sig att dö för sitt eget land. Detta gäller i ännu högre grad för den egna bygden. Det gäller inte minst för övre Norrlands möjligheter att vara levande och försvarbart att ha folk med försvarsvilja på platsen. Det kanske inte är lika lätt för en stockholmare att gå upp och strida för övre Norrland.

För att stärka befolkningen är det angeläget att alla former av förebyggande hälsoåtgärder främjas. Det gäller att tillhandahålla en mer mineraloch vitaminrik kost, att minska spridandet av gifter i matvaror och andra produkter och att i övrigt verka för ett ännu effektivare hälsoskydd än vad som hittills har skett genom ytterligare friskvårdsinsatser. Det är naturligtvis också angeläget att skapa en ännu bättre förståelse hos allmänheten för såväl det rent militära försvaret som totalförsvaret i dess helhet. Försvaret får inte fungera som en avgränsad och otillgänglig verksamhet för sig. Centerpartiet har alltid försökt verka för en djupare insyn i försvaret, bl.a. i form av lekmannainflytande i olika militära organ, även om det kanske inte har varit populärt på den militära sidan. Men försvaret måste definitivt ha en bred folklig förankring, och det är någonting som det är värt att sträva efter. En öppnare och bredare försvarsdebatt och i samband därmed olika försök med en lättillgänglig information till allmänheten bör öka möjligheterna till att försvaret och medborgarna kommer att gå något mer hand i hand. Det gäller inte minst att redan i skolorna försöka grundlägga en bättre förståelse för behovet av ett effektivt försvar i en tid då osäkerheten om vad stormakterna kan komma att företa sig är så stor som den nu är och troligen blir allt framgent. Vi i centerpartiet är mycket angelägna om att försvaret skall bygga på värnpliktens grund och vill därför verka för att ett gott samförstånd skall råda mellan allmänheten och försvaret. Då värnpliktstjänstgöringen är en nödvändig samhällsplikt som måste genomföras är det ju för alla inblandade parter — de värnpliktiga själva, utbildningsbefälet och de civilanställda vid förbanden — naturligtvis mycket lättare och effektivare, om det kan uppstå ett gott samarbetsförhållande med ömsesidig förståelse. Det tillståndet bör man göra mycket för att uppnå. Sedan har jag i några fall talat om vad jag kallar meranvändning av försvarets materiel och personal för att kunna utnyttja viss försvarsmateriel ute i samhället, när det behövs och när det kanske blir billigare för samhället att göra så. Då har man även så att säga lättare att ”ha råd med” försvarets kostnader, eftersom man kan använda det litet bredare i samhällets tjänst. Men det gäller också att använda civil materiel och civila resurser för militärt ändamål, så att man i högre grad än hittills står beredd inom civila reparationsställen och andra samhällsfunktioner att hjälpa militären redan i fred. Då har man en koppling till samhället som även skulle kunna höja försvarsberedskapen. Det är givetvis angeläget i dessa tider, då allting kostar pengar, att man väldigt väl omhuldar frivilligorganisationerna. Varje gång jag kommer i kontakt med någon form av frivilligorganisation på försvarsområdet inser jag hur värdefulla de är och känner hur tacksam man egentligen måste vara för att de människor som verkar inom frivilligorganisationerna fungerar. De bör på alla vis ges stöd, även om man inte kan ösa över dem så mycket pengar. Jag skulle vara mycket tacksam om försvarsministern, i samband med besvarandet av de frågor som Hans Lindblad har ställt, också skulle vilja vara vänlig och säga något om sin uppfattning rörande frivilligorganisationerrras värde och om lämpliga försvarsfrämjande åtgärder bland allmänheten — upplysning, debatter m.m. — och om vad man kan göra skolvägen för att få bättre förståelse och motivation för den kommande värnpliktstjänstgöringen. Likaså skulle jag vilja veta vilken försvarsministerns syn är på betydelsen av en gynnsam regionalpolitik, inte minst med tanke på övre Norrland.

Herr talman! Det här tycks inte bli en debatt i vanlig mening här i riksdagen, eftersom vi är så samstämmiga i väldigt många av frågorna. Jag skall dock kommentera litet av vad Hans Lindblad tog upp. Det är riktigt att man har detta motsatsförhållande mellan den kortsiktiga och den långsiktiga beredskapen, och jag kan helt och hållet instämma i det Hans Lindblad sade om vad som har präglat 1970-talets försvarspolitik. Drastiskt skulle jag kunna säga att man under hela 1970-talet har förutsatt att krig kan komma, men det kan absolut inte komma under den löpande programplaneperioden utan först därefter. Man har så att säga rullat problemen framför sig, och det har jag kritiserat i olika sammanhang. Jag har sagt att man inte kan fortsätta på det här viset, och det är min bestämda uppfattning. Hans Lindblad frågar: Vad kan man göra före 1982? Jag kan hålla med om att det är fel att vänta med att vidta nödvändiga åtgärder av formella skäl. Men vi skall vara medvetna om att det planeringssystem vi har är mycket trögrörligt. Vissa åtgärder kan dock vidtas. Jag kan som exempel nämna en — som jag kommer att medverka till — och det är att se till att volymen på repetitionsutbildningen upprätthålls och om möjligt ökas. Det är oerhört väsentligt för tilltron till vår försvarsförmåga att förbanden är användbara direkt vid mobiliseringen. Därutöver har redan i dag åtgärder vidtagits på förnödenhetssidan. Det bör, hoppas jag, genom viss omplanering vara fullt möjligt att vidta en del åtgärder på materielområdet och ammunitionsområdet, uppgifter som i och för sig skulle ligga längre fram i tiden men som av beredskapsskäl tidigareläggs. Det finns ett helt batteri av delbeslut. Varje beslut för sig kanske inte är så dramatiskt, men sammantagna kan de öka vår kortsiktiga beredskap väsentligt. Jag håller helt med Hans Lindblad när han säger att vi måste öka vår möjlighet att reagera snabbt. Skulle vi råka ut för ett konkret hot mot landet kommer politikerna att stå inför det svåraste politiska beslut man haft i Sverige i modern tid. För att det skall vara möjligt att fatta ett realistiskt beslut måste vi organisera litet annorlunda med naturliga variationer i beredskapen. Jag har mig bekant att det material som tagits fram i planeringsarbetet inför nästa försvarsbeslut ger underlag för en sådan inriktning. Det är helt enkelt en absolut nödvändighet. Sammanfattningsvis har vi i Sverige under 1970-talet överintecknat inte bara på materiell sida utan också i en internationell situation som vi trodde på. Nu måste vi se verkligheten sådan den är. Jag vill betona att detta inte bara är ett problem när det gäller att se till att nationen Sverige känner sig tryggad. Det blir också effekter på stabiliteten i vårt närområde. Som jag sade i mitt interpellationssvar är det faktum att vi har en hög beredskap och ett trovärdigt försvar kanske ett av de verkningsfullaste bidragen vi, i varje fall inom de närmaste åren, kan lämna till stabiliteten i norra Europa och i viss mån kanske i hela vår världsdel. Beträffande civilförsvaret är det helt riktigt att det tar avsevärd tid innan den totalförsvarsgrenen kan nå full effekt. Jag förutsätter att myndigheten som sådan ägnar dessa problem tankemöda och uppmärksamhet. Men organisationsstrukturen på civilförsvarssidan innebär — det vågar jag förutskicka — att det tar betydligt längre tid att komma på fältfot än det gör för det militära försvaret. Man skall inte måla upp några orealistiska ambitioner, men jag delar uppfattningen att vi, exempelvis i det läge vi upplever i dag, bör se till att vidta förberedande beredskapsåtgärder som innebär att tiden i alla Nr 167 fall kan minimeras så långt detta är möjligt. Måndagen den På samma sätt är K-företagens möjligheter att verka i en akut situation 9 juni 1980 mycket väsentliga. Här finns en personalplanering, men det är klart att även den har vissa brister. Jag tar för givet att ansvariga myndigheter också på det området ser över svårigheterna och uppdaterar materialet. Även om det kan finnas brister också på stora arbetsplatser vet vi att det finns rätt många som är krigsplacerade i den ordinare produktionen. Vi kan väl säga att även om något kritiskt skulle inträffa inom en mycket nära framtid så kommer det hela att fungera relativt bra. Men just detta är ett typområde när det gäller att i nuvarande läge få en bättre planering — och inte en bättre planering bara därför att vi i dag upplever en oroande situation i världen. Det är givetvis en planering som man skall hålla på en hög nivå fortsättningsvis. Till Anders Gernandt vill jag säga att vad han tog upp om frivilligorganisationerna i och för sig också kan hänföras till det problemkomplex som interpellationen gäller. Dessa organisationer har en väsentlig uppgift. Deras verksamhet som omfattar kompletterande utbildning — och framför allt vill jag peka på den frivilliga befälsutbildningen — är ju utomordentligt viktig. Det är glädjande hur människor själva upplever situationens allvar och frivilligt ser till att de är bättre skickade att fullgöra sina uppgifter i krigsorganisationen. Det är en självklarhet att den verksamheten bidrar till att höja vår beredskap. Men att jag nämnde detta exempel innebär inte att jag nedvärderar annan verksamhet. Jag kan emellertid säga att resultatet kanske är mest påtagligt i detta fall.

Herr talman! Jag har inga invändningar att göra men möjligen en del kompletteringar. Det är inte säkert att organisationen själv — myndigheter, personal osv. — är så helt förtjust i de här nya tankarna. Med det gamla synsättet — att vi kanske inte behöver fungera så perfekt i närtid men att vi har handlingsfrihet på sikt — var det lätt att motivera att man hade kvar en stor fredsorganisation. Man hade kvar mycket personal, man skaffade organisationsbestämmande material — alltså vissa tunga grejor. Man godtog i stället brister på ammunitionssidan och på sjukvårdssidan. Man köper fartyg men har inte robotar till dem — eller man köper kanske också robotar men har inte sådan modern elektronik som gör att systemet kan fungera i en telestörd miljö. Jag tycker att detta är litet farligt — att man håller ett försvar som är vissa procent större än vad vi egentligen skulle kunna inrymma inom ramen. Man har alltså skaffat sig en litet större kostym, och så fyller man inte upp den utan hoppas att vi skall kunna fylla upp den innan det händer någonting. Det hade sannolikt varit bättre i nuläget om man 1968, 1972 eller t.o.m. 1977 hade sagt: O. K. Vi minskar litet på den totala numerären, men vi ser till att det vi har verkligen kan fungera. Vi kan inte för framtiden ha en försvarsorganisation, vare sig militär eller civil, som har stora inbyggda brister av sådan typ 217 som att det saknas sjukvårdsmateriel, att det saknas väsentlig utbildning — framför allt reputbildning - eller att det fattas ammunition och uthållighet av olika slag. Man måste ha ett komplett system som fungerar från början. Det blir naturligtvis litet mindre än det eljest skulle vara, men man vet att det är bra, att det fungerar. Detta är ingen kritik mot 1960 och 1970-talens försvarspolitik, eftersom man då hade en annan syn på möjligheterna att få tidig förvarning. Man ansåg sig genom den internationella avspänningspolitiken ha en möjlighet att acceptera dessa brister. Man menade att det inte var ett så stort risktagande. I dag kan vi inte göra på det sättet, och det leder naturligtvis till en del slutsatser. Sedan kan man anföra en del exempel. Vi har ett antal jagare, och det är väl fyra som är på väg ut ur organisationen. För några år sedan kunde man förmodligen ha ”slängt ut” dem i förtid för att bli av med vissa kostnader och kanske köpa minjaktfartyg. I dag kanske man skulle göra precis tvärtom. Skall vi verkligen utrangera dessa jagare under det närmaste året? De kan kanske vara kvar två, tre eller fyra år? Jag vill inte i och för sig begära ett svar på sådana frågor. Det gäller synsättet. Vi bör granska en rad verksamheter. Vad kan ge effekt? Dessutom tror jag att det mentalt är mycket bra om alla som arbetar inom försvaret, militärt eller civilt, tvingas ställa frågan hur verksamheten kommer att fungera när det verkligen gäller. Risken är annars den att man bara jobbar vidare och mest ser till problemen i fredsverksamheten. I stället får man under dessa förhållanden realistiskt försöka tänka sig in i var bristerna skulle uppstå, om vi måste mobilisera. Jag tror att det är mycket nyttigt att tänka i dessa termer. Jag tror också att försvarsministerns synsätt har en rad positiva effekter därigenom att det leder till att man tar sig själv på större allvar. Det är ingen hemlighet att jag har den uppfattningen att en hel del av försvarsverksamheten alltför mycket präglas av en inriktning på att upprätthålla en stor organisation, som kanske inte alltid är motiverad ur effektmässiga och operativa synpunkter utan av alla möjliga andra hänsyn. Det gäller bevars också inom detta hus — här kanske mer än någon annanstans — att man när man gör försvarsavvägningar tar in nästan alla andra argument än de som avser att ge en större effekt, om de insatser de gäller kommer till användning, alltså frågan om vad som ger störst trovärdighet åt vår säkerhetspolitik. Jag upprepar att jag är glad åt att försvarsministern så klart visat beredvillighet att ta lärdom av den internationella utvecklingen och att inse att den ställer andra och delvis hårdare krav än tidigare på vår försvarsförmåga.
Herr talman! Jag vill återkomma till försvarsministern med en av de punkter som jag försökte hålla fram tidigare, nämligen de regionalpolitiska åtgärderna. Det är inte en försvarsministers sak att ordna arbetstillfällen åt människor i glesbygder, men det måste väl ändå rimligtvis vara så, om jag inte har alldeles fel, att det är lättare att försvara en bygd, där det lever människor som tycker om sin hemtrakt och som själva är villiga att strida för att värna denna, än att försvara avfolkade glesbygder. Eftersom försvarsministern har goda kontakter med de statsråd som arbetar med dessa frågor, vill jag nu be honom verkligen göra ett uttalande om vad han anser om värdet ur försvarssynpunkt av att ha människor bosatta ilevande bygder. Anser statsrådet att det är värt att göra något för detta, och är han i så fall rent av beredd att ta med några ord från oss försvarsvänner till dem som i regeringen arbetar med dessa frågor?
Herr talman! Först några ord till Hans Lindblad med anledning av det, som han uttryckte sig, annorlunda synsätt som han företräder i det kortsiktiga perspektivet. Det överensstämde ungefär med det som jag försökte säga med mitt tidigare inlägg. Jag kan meddela att man inom det militära försvaret håller på att se över just de frågor som han tog upp. Om de vapensystem som enligt planerna skulle utgå med måttliga underhållsåtgärder kan hållas vid liv ett antal år är det alltså att föredra. Drakendivisionerna är det mest typiska exemplet på detta. Jag vet att man även ser på jagarna i det perspektivet, även om den frågan är litet mer tekniskt komplicerad. Jag tror att vi måste anlägga detta synsätt, bl.a. av ekonomiska skäl. Det motsatta synsättet, dvs. att om möjligt i förtid skrota ned gamla system för att ge utrymme för nyanskaffning, förutsatte en viss volym på nyanskaffningen. När man nu av ekonomiska skäl inte kan upprätthålla volymen måste man som i vilken annan verksamhet som helst se till vad man bäst kan fylla bristen med. Då kan det vara så att man fyller bristen på ett i varje fall nödtorftigt sätt genom att bibehålla viss materiel under längre tid. Kanske är man på vissa håll inte så väldigt förtjust över denna inställning, eftersom man har fått en viss yrkesetik som går ut på att man bara skall ha det bästa, men man måste nog försöka få ett realistiskt synsätt. Vad Hans Lindblad sade om krigsorganisationens krav överensstämmer helt med det som jag började tala om redan förra året, nämligen att krigsorganisationens krav och behov, i det spända internationella läget och i det besvärliga ekonomiska klimat som vi har i Sverige, måste vara styrande på ett helt annat sätt än tidigare. Här kommer jag in på vad Anders Gernandt tog upp angående försvar och regionalpolitik. Jag kan bara säga att ju svagare försvarsekonomin är, desto svårare har vi inom försvarssektorn att tillgodose de regionalpolitiska strävandena. Det måste i så fall kompenseras av andra sektorer inom den offentliga verksamheten. Nu tror jag inte i och för sig att försvarsförmågan avtar med antalet människor som bor i bygderna. För svenska soldater är nog varje kvadratmeter av det här landet en del av hembygden i en sådan situation. Å andra sidan är det av betydelse, om man skall föra försvarsstrid, att här finns en struktur som gynnar oss. Utan att behöva gå in på det totala regionalpolitiska problemområdet kan man väl säga att en del av samhälls uppbyggnaden under modern tid helt och hållet har bortsett från den här aspekten. Där man kan göra det utan att det vållar orimliga kostnader — och det tror jag att det sällan gör — bör man alltså ha försvarsaspekten med i det hela. Vi hoppas ju alla att vi inte skall bli utsatta för ett krigs fasor i det här landet, men vi vet att världen är sådan att vi inte kan få några som helst garantier för det. Kommer vi i en sådan absolut krissituation, i värsta fallt.o.m. krig, vet vi att ju bättre vi har planerat, desto större möjligheter har vi och desto flera människor kommer i så fall att kunna överleva. Det är också en av våra uppgifter.